Herr talman! Vi behandlar i den här delen av forskningsdebatten regeringens förslag vad gäller transportforskning, som tas upp i trafikutskottets betänkande 26. Förslaget innebär allmänna nivåhöjningar både vad gäller statens vägoch trafikinstitut, VTI, och trafikforskningsberedningen, TFB. De satsningar som föreslås visar att regeringen anser att trafikforskningen är viktig. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord innebär en allmän nivåhöjning för vägoch trafikinstitutets forskningsoch utvecklingsmedel på 6 milj.kr. under den närmaste treårsperioden. De ökade anslagen skall användas till utökning av järnvägsforskningen. Det föreslås också att trafikforskningsberedningen skall få höjda anslag med 4 milj.kr. för forskningsoch utvecklingsarbete, FOU, under den närmaste treårsperioden. Transportforskningsberedningen är den myndighet som riksdagen har fastslagit skall vara samordnare av transportforskningen i Sverige. TFB föl jer kontinuerligt transportforskningen och det forskningsoch utvecklingsarbete som bedrivs. TFB initierar vid behov nya forskningsområden genom att fastställa program. TFB är en liten men effektiv organisation, som har stor kompetens att bedöma var tillgängliga FOU-medel gör bäst nytta. Genom den rådgivande delegationen som hör till TFB tillförsäkras också sektorns olika intresseorganisationer och myndigheter möjligheten att påverka FOU verksamhetens inriktning.

Till det här betänkandet har det fogats 19 reservationer, och i de flesta krävs det mer pengar, medan andra handlar om miljö. Beträffande medelsnivåerna bör det observeras att det enligt TFB långt ifrån alltid är pengar som saknas inom olika FOU-områden. Sverige är ett litet land, och transportforskningen har att konkurrera om forskarna med många andra forskningsfält. Att bara pumpa in mer pengar är därför ingen lösning. En långsiktig uppbyggnad av attraktiva forskningsmiljöer krävs, något som TFB arbetar mycket med. Jag skall kortfattat kommentera några av reservationerna, även några av dem som det inte har yrkats bifall till. I reservation 1 framför centern och vänsterpartiet krav på mer pengar till järnvägsforskning. VTI har fått särskilda medel för ändamålet både 1985 och 1987 och föreslås få det även nu. Att bygga upp en järnvägskompetens vid VTI tar tid och kan inte hastas fram med mer pengar. När förtroendet hos SJ och banverket växt fram för VTI kommer säkerligen också uppdragen och de totala FOU-medlen för järnvägar att öka. I reservationerna 2 och 3 föreslås ytterligare medelsanvisning till transportforskningsberedningen. Utskottets förslag innebär reella nivåhöjningar på 4 milj.kr. av det ordinarie anslaget under en treårsperiod, vartill kommer de särskilda FOU-pengarna till energin, som ökar med hela 7 miljoner under treårsperioden. Under treårsperioden 1987 90 var anslaget 11 milj.kr. Nu föreslås anslaget bli 18 milj.kr. för tiden 1990 93. Det är kraftiga höjningar av anslagen. I reservation 4 kräver moderaterna att transportforskningsberedningen avvecklas. Visserligen har inte Sten Andersson i Malmö yrkat bifall till reservationen, men jag väljer ändå att kort kommentera den. Den här reservationen är något förvånande. Över hälften av TFBs medel går till högskolan, där forskning bedrivs enligt de vetenskapliga kriterier som nämns i reservationen. VTI är högt respekterat som FOU-institut inom bl.a. trafiksäkerhetsområdet. Att svensk trafiksäkerhetsforskning skulle vara vetenskapligt undermålig dementeras också av den nordiska utvärderingsgruppen. Jag vill kort kommentera reservation 7, som Sten Andersson tog upp. Visst har bilen betydelse för människors möjligheter att i olika sammanhang komma ut utanför tätorter och på annat sätt transportera sig i landet. Som framgår av utskottet planerar TFB ett projekt, ”Kollektivtrafikens omvärld”, där bilismens betydelse i speciellt storstadsområdena kommer att be lysas. Därför anser jag att yrkandet i stort sett tillgodoses. De initiativ som TFB planerar kommer i stort sett att täcka de krav som ställs i reservationen. Jag hoppar nu hastigt i väg till reservationerna 9 och 10, som handlar om Promethus och Drive. Här tillgodoses miljövillkor genom TFBs samordningsuppdrag. Att Sverige skulle kunna styra hela detta stora projekt enligt eget huvud är orealistiskt. Däremot skall miljöaspekterna ges stor tyngd i de svenska statliga insatserna. Det finns dessutom andra värden i projekten, framför allt trafiksäkerhetsmässiga. Vänsterpartiets reservation är återkommande och visar djup misstro mot teknikutvecklingsprojekt som sådana och inom Europa i synnerhet. Denna misstro delas varken av regeringen eller utskottets majoritet. Sverige måste utifrån riksdagens trafikoch forskningspolitik delta i internationella sammanhang där detta gagnar våra syften. Det anser jag att det gör i det här sammanhanget. Vad gäller reservation 11, som också behandlar Prometheus och Drive anser jag att vad som där tas upp i stor utsträckning tillgodoses genom den redovisning som följer med TFBs uppdrag. Vad gäller ”just-in-time”-transporter som aktualiseras i reservation 13 är det ett mycket aktuellt område inom den forskning som TFB stöder. Att aktivt motarbeta den internationella trenden mot ”just-in-time” skulle däremot på kort tid få svåra effekter för svenskt näringslivs möjligheter att konkurrera. I reservation 14 tas forskning om järnvägar och regionaltåg upp. Kombitrafiken innebär miljövinster och stöds av riksdagen sedan tidigare. Kombitrafiken utvecklas där denna är effektiv. Om den konkurrerar ut viss vagnslasttrafik på järnväg, innebär detta att den senare var orationell och att trafiken på sikt kommer att hamna på landsvägen i sin helhet. Det går inte att ”förbjuda” vissa effekter av en i sig positiv utveckling mot ökad kombitrafik. Egentligen är inte detta en FOU-fråga. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande 26 och avslag på samtliga till betänkandet fogade reservationer.

Herr talman! Bara en kort kommentar till Ove Karlssons anförande. Han säger när det gäller nivåerna på anslag till VTI och TFB att pengar inte är allt. Han säger att det gäller att successivt bygga upp kompetensen osv. Han får det att låta som om det skulle vara bortkastade pengar, om man anslog mer pengar än vad den socialdemokratiska majoriteten har funnit lämpligt. De kan ändå inte användas. Det var ungefär kontentan av vad Ove Karlsson sade. Ove Karlsson kommenterade bl.a. reservation 1 när det gäller anslag till järnvägsforskningen. Jag vill peka på att vägtrafikinstitutets eget anslagsäskande ligger på samma nivå som det som vi från centerns sida har föreslagit. Visst finns det behov, visst finns det objekt och projekt att satsa dessa pengari. Att socialdemokraterna nu snålar även på detta område visar bara på samma sak som vi konstaterade i den stora trafikpolitiska debatten i går, nämligen att socialdemokraterna inte har någon särskild hög ambitionsnivå när det gäller att utveckla järnvägstrafiken. Det har däremot vi. Det gäller inte bara den typen av frågor som vi resonerade om i går, att investera i järnvägsspår osv., utan det gäller naturligtvis också satsningar på forskning och utveckling. Det är därför som vi har lagt oss på denna högre ambitionsnivå.
Herr talman! Jag skall inte stå här och recensera Ove Karlssons anförande, men jag kan i alla fall konstatera att han inte har läst vare sig den moderata motionen eller reservationen till föreliggande betänkande. Vi reservanter kräver en omfattande bilsocial utredning. Ove Karlsson svarar att det är någonting på gång, där man skall utreda kollektivtrafiken och bilismen i storstäderna. Vi har faktiskt begärt att man skall göra en total bilsocial utredning och vi vill framför allt betona allt det positiva som bilismen innebär för många människor i vårt land. Jag undrar också om inte Ove Karlsson är bekymrad över det faktum att en hel del människor i dag, framför allt många av LO-medlemmarna — en väljarkår som socialdemokraterna anser sig ha ensamrätt på — i dag har som mål att antingen skaffa sig en bil eller att byta till en bättre. Men med det besked som Ove Karlsson i dag har lämnat här måste de verkligen vara mycket svävande när det gäller deras möjlighet att i framtiden kunna ha en bil. Än en gång Ove Karlsson: Varför kan ni inte säga ja till en total bilsocial utredning i stället för att gömma er bakom att det är någonting på gång när det gäller bilismen i storstäderna? Det är faktiskt inte det som vår motion och reservation handlar om.

Herr talman! Under kvinnorörelsens finaste och mest intensiva år brukade de aktiva kvinnorna, när det behövdes, säga till de passiva eller till varandra: Gråt inte, bli förbannad! Det var detta som ringde i huvudet på mig när jag hade lyssnat en stund på Ove Karlsson. Det kanske hjälper med det senaste och mest aktiva alternativet av dem jag nämnde, men annars känns det fullständigt meningslöst, Ove Karlsson. Varför vara föredragande i kammaren i dessa frågor, när man inte har mer kunskap, intresse och engagemang att man inte ens vet vad som står i betänkandet? Det finns tillräckligt mycket material som visar att det inte finns några belägg för att särskilda åtgärder ger högre trafiksäkerhet. Så är det. Georg Andersson bekräftade t.o.m. den uppgiften i ett svar här i kammaren. Ove Karlsson säger att transportforskningsberedningen på något sätt skall vara garant, eftersom den är samordnare för projektet. Det fina som man från socialdemokratins sida förväntar sig och beskriver i betänkande efter betänkande och i propositioner skall nu kunna få sin aktualitet genom att transportforskningsberedningen har blivit samordnare. Men, tänk, så sent som i april berättade de ansvariga i transportforskningsberedningen för mig att detta inte alls hade börjat fungera. När jag var på vägverket berättade man där att det är verket som har åtagit sig de uppgifter som regeringen har ålagt transportforskningsberedningen när det gäller Prometheus och Drive. Detta är fakta, och det går att ta kontakt med dessa olika myndigheter och myndighetspersoner och få bekräftat att detta är riktigt.

Herr talman! Ove Karlssons anförande var typiskt för den attityd vi har mött i utskottet, främst när det gäller Drive-projektet. Från oppositionens sida har vi nu i över ett års tid försökt att få igenom att utskottet åtminstone skall informera sig närmare om vad som egentligen händer inom dessa projekt. Det är detta som har lett fram till att det nu finns en reservation om krav på granskning här i riksdagen. Utskottsmajoriteten, framför allt socialdemokraterna, har nämligen varit helt ointresserad av att ens informera sig. Det är ju så det har gått till. Det är bara att konstatera att samma ointresse fortfarande råder. Jag vill peka på några av de problem som finns just med att bara tro att det räcker att skriva någonting om miljöoch trafiksäkerhet och att allt därmed är bra. Kringfartsleder, som vi diskuterade i går, kan naturligtvis tyckas vara bra för trafiksäkerheten. Men en lång rad av de kringfartsleder som byggts har lett till att utsläppen och trafikosäkerheten har ökat på grund av att trafiken ökar. Människor ändrar alltså beteendet när förutsättningarna för någonting förändras och det blir därigenom farligare. Ytligt sett kan en förbättrad väg se ut att vara bra för trafiksäkerheten. Men om bilisterna samtidigt ökar hastigheten kraftigt, kan effekten bli rakt motsatt. Det har i många fall visat sig att det också blir på det sättet. Det är likadant med låsningsfria bromsar. De kan också locka till högre hastigheter, vilket kan göra att mycket av den förväntade förbättringseffekten kan gå åt motsatt håll. Det finns även exempel på motsatsen. Varselljus på bilar har lett till högre trafiksäkerhet, just därför att folk inte upplever att det har blivit säkrare, men att det ändå är det och att man därför så att säga kan kassera in den ökade säkerheten. Så komplex är ju verkligheten. Därför borde man — i varje fall om man är en seriös trafikpolitiker — intressera sig för vad som egentligen är på gång. Ove Karlsson tyckte också att det var tillräckligt med forskning när det gäller järnvägsteknik och att det skulle ta mycket lång tid att bygga upp något slags kompetens i landet. Jag vill peka på att det trots att Sverige har ett ganska omfattande järnvägsnät inte finns en enda professur i järnvägsteknik. Är detta bra? Jag vill påstå att eftersläpningen på detta område är enorm och att det verkligen kan vara av värde att inrätta en professur i järnvägsteknik, kanske flera, och få fart på denna utveckling. Därmed är det väl alldeles klart att anslagsnivån är högst otillräcklig — i synnerhet om man på ett seriöst sätt vill förändra trafiksystemet så, att det inte längre blir den miljöförstörare som det faktiskt är.

Herr talman! Först några kommentarer till Elving Andersson, när han säger att socialdemokraterna har en låg ambitionsnivå när det gäller järnvägarna. I går var vi ändå rätt eniga om förhållandevis stora satsningar på järnvägsbyggande i framtiden. Att vi inte skulle ha någon ambition är väl ändå att ta i. Vad jag sade är att pengar inte är allt och att det kan ta sin tid att bygga upp en kompetens på forskningens område. Detta kan väl också få utgöra en kommentar och ett svar till Roy Ottosson. Vi har således ett intresse för järnvägsforskningen, men faktum är att det inte går att tro att man löser allt med att bara satsa pengar. Det behövs ju också tid för att bygga upp en viss kompetens. Viola Claesson säger att jag inte skulle ha läst vad utskottet skriver om Prometheus och Drive.

Det är väl ändå så, att vi också behöver ta del av den forskning som bedrivs i Europa. Ibland måste vi kanske också försöka påverka denna forskning i den riktning som vi själva tycker är lämplig.

Herr talman! Ove Karlsson tycker inte att det behövs mer pengar till järnvägsforskningen. Jag måste då fråga Ove Karlsson om han tror att professorer och forskare arbetar gratis. Dessa bör ju, precis som alla andra, få betalt, och det kostar. Det handlar alltså om att pengar måste anslås om man har ambitionen att ha en bra järnvägsforskning. Jag vill också fråga: Varför är socialdemokraterna så obstinata och så ovilliga t.o.m. när det gäller att informera sig om saker och ting? Och än mindre vilja visar socialdemokraterna när det gäller att granska Drive-projektet. Varför det?
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga till Roy Ottosson att jag — och det gäller säkert alla andra socialdemokrater — är fullt medveten om att det behövs pengar till järnvägsforskningen. Att säga att vi inte anslår några pengar är väl ändå att ta i. Det anslås ju här ett antal miljoner. Jag tror att det i efterhand kan komma fram mer pengar, som jag förut sade. Men först är det nödvändigt att en kompetens byggs upp.

Herr talman! Jag skall tala om några av trafikens mellanformer — eller paratransit, som är en internationell benämning som inte spritts särskilt mycket här hemma i Sverige. Dessa trafikens mellanformer har efter hand blivit alltmer uppmärksammade och utvecklade av aktionsinriktade trafikforskare runt om i världen. En mellanform som alla väl känner till är ju taxi. Men det finns också många andra mycket spännande mellanformer. I världens fattigländer har enklare trafikformer utvecklats, såsom Jeepney i Manila, Jitney i Caracas, Dolmus i Istanbul eller Taraha i Khartoum. Även iden rika världen har efter hand snålare trafikformer prövats. Witkar i Amsterdam är ett känt tidigt försök. Procotip i Montpellier, Minnytaxi och Maxytaxi i Connecticut och GreenCar i Milton Keynes i England är exempel på olika tekniska eller organisatoriska försök med sambrukande eller samåkning. Här i Sverige har vi haft försök med byabussar och anropsstyrda s.k. Teletransbussar. Det har varit en försöksverksamhet bl.a. i Nynäshamn. Själv har jag arbetat med privat och kooperativt sambrukande i bilpooler. För närvarande finns det en väl fungerande liten kooperativ bilpool i Vivalla, Örebro. För 100 kr. kan man låna kooperativets katalysatorrenade nya bilar under en dag med fri körsträcka. Detta är egentligen så sensationellt att ingen uppmärksammar det, även om det sägs från riksdagens talarstol. Vi i miljöpartiet de gröna uppmärksammar möjligheterna att utveckla trafikens mellanformer och helt nya transportlösningar i några motioner som behandlas i det här betänkandet om trafikforskning. Jag övergår nu till att tala om hyrbilsoch spårbilssystem. Jag börjar med att tala om hyrbilssystemet. Varför skall man äga bil och hyra bostad när det lika gärna, eller kanske ännu hellre, kunde vara tvärtom? Jag har studerat möjligheterna att utveckla hyrbilssystem och även i konkreta aktionsinriktade forskningsprojekt visat att det kan fungera. Vivalla Bil, bilpoolen i Örebro som jag nyss nämnt, är ett tydligt bevis på att många skulle kunna minska sina kostnader för att ha tillgång till bil. Samhället bör därför underlätta verksamheten med bilförhyrning. Hyrbilscentraler bör kunna lokaliseras till bostadsområden. Sådana bör också finnas vid varje järnvägsstation och andra trafikterminaler. Dessutom bör man se över försäkringsformerna. Nu är hyrbilarna försäkrade i en mycket hög tariff — en dyr försäkring är inbakad i priset — och oberoende av förarens/bilförhyrarens skadebenägenhet. Någon bonusform finns inte. Försiktig och skadefri körning premieras således inte. Det här blir onödigt dyrt och resursslösande. Hyrbilssystem har såväl i samhällsekonomiska som i företagsekonomiska beräkningar visat sig kunna ge mycket goda vinster både för den enskilde och för samhället. Poängen är, enkelt uttryckt, att de stora fasta bilkostnaderna delas upp på fler användare under en kortare tid. Det är ungefär som för taxi, vars fordonskostnad är mycket låg. Det är i huvudsak föraren som man betalar för när man åker taxi. Genom att reservation 12 av Viola Claesson och Roy Ottosson om trafikens mellanformer tillstyrks ges regeringen till känna att ett samlat program för utveckling av trafikens mellanformer bör tas fram. Förutom att vi får en utveckling av hyrbilssystemet innebär det även en tillstyrkan till utveckling av spårbilsprojektet, som jag nu skall presentera. Spårbilsprojektet är ett av de mest fascinerande teknikoch industriprojekt som jag har stött på inom trafiksektorn. Jag skall försöka att kortfattat förklara vad det innebär och varför det är så spännande. Jag vill här också lägga till att Prometheusoch Drive-projekten kan läggas i malpåse när vi väl har insett vad spårbilsprojektet innebär. Prometheusoch Drive-projekten är galna utvecklingar inom den konkursmässiga bilindustrin. Spårbilen är en personbilslätt vagn på spår som oftast går upphöjt över marken. Därigenom kommer den inte i konflikt med barn, blommor, älgar etc. Spårbilen är eldriven, och strömavtagningen sker från en räl rakt ovanför vagnen och det bärande spåret. Energiåtgången sägs kunna bli en tiondel av energiåtgången hos en normal personbil. Spårbilen kan transportera lika många människor som en personbil, eller lika mycket gods på en Europapall som en kombibil. Den går förarlöst tack vare en avancerad datorprogrammering. Man beställer spårbilen vid enkla stationer spridda i städer och byar och använder sig då av en service som liknar en vanlig bankomat. Man avgör om man vill åka ensam eller om man kan dela färden med andra, vilket naturligtvis påverkar priset. Genom den datoriserade färdstyrningen kan vagnarna transportera gods, exempelvis under nattens timmar. Systemet erbjuder på det sättet ett extremt gott utnyttjande — inte ens flygbolagen skulle kunna tävla om att vara bättre i det avseendet. Genom eldriften går vagnarna fram närapå ljudlöst. Ett minskat trafikbuller är därmed en av de stora vinsterna med systemet. Det är fortfarande ljusa tider ute. Men eftersom jag tänkte visa några bilder får vi mörklägga här i kammaren. Vi får ju för övrigt glädja oss åt de ljusa tiderna om några dagar. Ett gäng mycket engagerade tekniker och ingenjörer har hitintills, under ett tiotal år, arbetat med detta projekt på ideell basis. Som uppfinnare av systemet vill jag nämna Stig Aby i Jönköping. Spårbilsgruppen kallar sig Swedetrack. Man har varit mycket aktiv i sökandet efter kontakter med stat, kommun och näringsliv. På många håll nappar det litet grand, men ännu inte helt och hållet så att säga. Spårbilen finns alltså ännu så länge bara på ritbordet. Det behövs ett rejält ekonomiskt stöd för att en prototyp skall kunna utvecklas. En talesman för svensk industri har bedömt att projektet mycket väl kan bli ett flaggskepp för Sverige och och för svensk industri när det — för så blir det troligen — presenteras på världsutställningen i Sevilla 1992. Jag vill gärna visa varför det här skiljer sig från det som man försöker jämföra med, nämligen det s.k. Wallsystemet — egentligen traditionellt modernt utvecklade spårvagnar i Lille, Frankrike. Vi ser alltså en bild som visar att det är fråga om mycket små fordon som går på räls. Strömavtagningen sker ovanför. Det är ett mycket enkelt, utvecklat system. Det viktiga är att bilen så att säga efterliknas. Man kan säga att bilen sätts på spår. Dessutom slipper man snö, buller och de flesta av de kostnader och de effekter på omgivningen som den traditionella bilismen för med sig — som många, om jag får uttrycka mig så, kanske förgäves har debatterat här tidigare i kväll. Denna grupp arbetar helt ideellt och har genom egna insatser lyckats lägga in sina tankegångar i ett sådant här ritat datasystem, som syns på nästa bild, så att man kan fortsätta att arbeta med detta spårbilkoncept. Som var och en förstår är datatekniken så utvecklad att man nu snabbt kan gå vidare med projektet. Nästa bild visar det tänkta insteget från en hållplats. Sätena kan på ett elegant sätt vikas undan, och under nattens timmar kan vagnen, som jag sade tidigare, användas för att transportera europapallar med färskvaror, tidningar, mjölk m.m. till olika depåer i städerna. Den sista bilden visar hur kapaciteten på spåret kan göras mycket hög. Denna typ av trafiklösning kommer att bli nödvändig för att klara de urbana och interregionala transporterna i en nära framtid, inte bara i Sverige utan även runt om i hela världen. Traditionell kollektivtrafik såväl som massbilism har sina tillkortakommanden, som jag tror den här kunniga kammaren — även om den är gles — känner till, nämligen miljöförstöring och dåligt kapacitetsutnyttjande. Spårbilkonceptet tar upp fördelarna med järnväg, kollektivtrafik och vanlig personbil utan dess nackdelar. Ute i världen gastkramas alltmer igenkorkade stadsgetton av fler och fler bilar, och de är sällan särskilt avgasrenade. Östeuropa befrias från ett förtryckande samhällsmönster. Skall alla dessa länder i u-världen och Östeuropa i stället bli nedlusade av massbilism? Det finns tecken som tyder på det. Jättefabriker planeras t.ex. i Östeuropa. Har de, vi och världen råd med denna massbilism? Nej, massbilismen är en omöjlig trafiklösning för framtiden. Sverige borde kunna bli ett föregångsland för helt nya transportlösningar. Att kunna utveckla en transportinnovation som befriar oss från massbilismens nackdelar, som är flerfaldigt energisnålare, tyst och effektiv — vore inte det ett projekt för Sverige, för svensk industri, för samhälle och denna riksdag att kraftfullt stödja? Om vår motion tillstyrks innebär det att regeringen ger riksdagen till känna att ett statligt initiativ bör tas för vidare utveckling av spårbilprojektet—-ingenting mer. Tänk, så spännande det skulle vara om riksdagen vågade ge en sådan yttring! Gör inte den svenska riksdagen något så rullar väl bollen vidare, kanske till Japan. Ta gärna vad jag säger som en varning. Nu kan ju någon hävda att det inte är riksdagens bord att initiera den här typen av industriell utveckling, men var och en som sätter sig in trafikteknikens komplexitet inser att här behövs statliga insatser. Inget enskilt företag, inte ens det stora ABB, skulle kunna utveckla prototyp, testa och implementera ett spårbilssystem av det här slaget utan att på ett tidigt stadium ha förankringar i politiska beslut. Ett sådant system är nämligen så omvälvande att det är omöjligt att realisera utan ett mycket intimt samarbete mellan stat, kommun, planmyndigheter och tillverkare. Herr talman! Jag vill med eftertryck uppmana kammarens ledamöter att tillstyrka reservation 12, som gäller FOU om trafikens mellanformer.

Herr talman! På byggforskningens område har utskottsbehandlingen medfört klara förbättringar i regeringens förslag. Framför allt har en entydig och högre ambitionsnivå lagts fast för byggbranschens ansvar för den tillämpade forskningen. Utskottets ställningstagande är föranlett av ett yrkande i en centermotion. En av huvudtankarna i regeringens proposition på byggforskningens område är att byggbranschens ansvar för forskningsoch utvecklingsarbetet måste öka. Från centerns sida delar vi denna uppfattning. Men förslagen från regeringen var oklara när det gällde hur detta ansvar skulle läggas fast och på vilken ambitionsnivå det skulle läggas. I en motion har vi därför föreslagit att en särskild byggforskningsavgift införs. I motionen föreslår vi att avgiften tas ut med 1960 på den del av omsättningen som överstiger 1 miljard kronor. Genom en sådan åtgärd läggs en ambitionsnivå fast såväl när det gäller vem och vilka som har ansvaret som när det gäller de ekonomiska åtagandena. En sådan åtgärd skulle tillföra byggforskningen ungefär 70 milj.kr. på årsbasis i 1990 års penningvärde. Utskottet tillstyrker i princip motionen men är inte nu berett att tillstyrka utformningen av en byggforskningsavgift. Utformningen av ett nytt finansieringssystem bör närmare övervägas tillsammans med berörda parter, sägs det i utskottsbetänkandet. Det är ett klart fall framåt beträffande den framtida utvecklingen på byggforskningsområdet. Vi har därför från centerns sida avstått från att just nu driva lagstiftningskravet om detaljerna i vårt förslag om byggforskningsavgiften vidare, även om vi anser att riksdagen redan nu hade kunnat fatta ett sådant beslut. Det kan naturligtvis också finnas andra lösningar, och då vill vi inte motsätta oss att sådana prövas, med det uppenbara syftet att klarare lägga fast ansvarsoch ambitionsnivån än vad som gjorts i propositionen. Den andra huvudtanken som tas upp i propositionen är avvägningen mellan grundforskning och tillämpad forskning. Förslagen i propositionen är inriktade på att den grundläggande forskningen skall stärkas. Från centerns sida har vi inte invänt mot själva den tanken, men vi vill ändå framhålla att denna förstärkning inte får ske på bekostnad av att sektorsforskningen på byggområdet minskas. Bl.a. av det skälet är en byggforskningsavgift motiverad för att slå fast byggforskningsrådets roll som forskningsorgan i ett vidare perspektiv och inte enbart som ett grundforskningsråd. Tendenser i den riktningen kan spåras i propositionen. Detta utvecklas också närmare i betänkandet, i linje med vad vi framhåller i centerns kommittémotion.

Låt mig nu gå in på de områden där centern inte fått gehör för sina förslag och kommentera de reservationer som finns. Till övervägande del berör de inriktningen på forskningsinsatserna. Innan jag gör det vill jag emellertid nämna det som utskottet vid flera tillfällen tidigare har understrukit, nämligen behovet av forskning om s.k. sjuka hus. Det är angeläget och helt i linje med vad vi från centern sedan länge har krävt. Det är viktigt att det händer något snart för att kunskapen om den inre boendemiljön skall öka. När det gäller inriktningen av byggforskningsinsatserna vill vi delvis göra en annan prioritering än vad majoriteten gör. Det är främst tre områden som ytterligare behöver prioriteras. Det är forskning om hur utvecklingen av en decentraliserad samhällsoch bebyggelsestruktur bättre kan främjas, det gäller ökade insatser på VA-området och övrig miljörelaterad forskning och det gäller ökat stöd till ekologiskt experimentbyggande. I reservation 5 tar vi upp behovet av ökad inriktning av forskningsinsatser mot att främja ett decentraliserat samhälle. Utvecklingen under de senaste årtiondena har varit alltför ensidigt inriktat mot koncentration av bebyggelse och arbetsplatser. Denna ensidiga inriktning har lett till svåra problem såväl i storstadsområdena som i de utglesade områdena. Bebyggelseoch samhällsplanering har avgörande betydelse för hur samhället formas för framtiden. En förutsättning för att vi skall ha en positiv utveckling i hela landet i framtiden är att hänsyn tas till detta i samhällsoch bebyggelseplaneringen. Därför krävs det att mer av FOU-insatserna inriktas mot att ta fram kunskapsunderlag för att vända den nuvarande utvecklingen och skapa ett decentraliserat samhälle. Det är därvid önskvärt att byggnadsforskningen tar sikte i större utsträckning på att ge underlag och kunskaper för hur arbete, service och boende skall kunna förläggas i nära samband med varandra i lokalsamhällen för att också minimera kostnader för kommunikationer, energiförsörjning och miljöpåverkan. I en särskild motion har vi beskrivit de allvarliga problem som i dag finns i kommunernas VA-nät. Det är inte förenligt med god resurshushållning att underlåta att underhålla VA-nätet på det sätt som görs i dag. Ett heltäckande kunskapsunderlag krävs för att säkerställa försörjningen med t.ex. rent dricksvatten för framtiden. Ett tredje område som vi anser måste prioriteras är stödet till ekologiskt experimentbyggande. En inriktning mot ett mer resursanpassat och ur ekologisk synpunkt välanpassat byggande är nödvändigt, om vi skall klara energioch miljökraven i framtiden. Mer av kunskap är därvid nödvändig. Det gäller att ta fram enkla, praktiska och ekonomiskt rimliga lösningar för ekologiskt boende. Ett sådant utvecklingsarbete måste ske med betydligt större kraft än vad som sker i dag. På de tre här angivna områdena har vi inte fått gehör hos majoriteten. Majoriteten tycks vara kvar i ett förstelnat och förlegat tänkesätt fortfarande. Miljöskälen och resurshushållningsargumenten biter fortfarande inte. Koncentration och sociala problem får fortsätta att växa. Likt strutsen stoppar man huvudet i sanden för att undvika att få mer kunskaper om möjligheterna att förändra samhället i decentralistisk och miljövänlig riktning för att skapa mer människovänliga och trivsamma boendemiljöer. Det är att beklaga. Frågan är varför majoriteten är så rädd för att få mer kunskap på dessa för framtiden så livsavgörande frågor. I betänkandet som vi nu behandlar tas också upp det av riksdagens revisorer framlagda förslaget om utformningen av stödet till experimentbyggande. Regeringen föreslår i linje med vad revisorerna ansett att lånen till experimentbyggande ersätts med bidrag. Från centerns sida är vi inte beredda att gå så långt att alla lån ersätts med bidrag. För större projekt bör en låneandel finnas kvar med villkorlig återbetalning. Det möjliggör bl.a. en bättre riskfördelning i projekten. Vi har föreslagit en lämplig övre gräns för bidrag till 3 milj.kr. per projekt. En sådan ordning skulle också underlätta administrationen av stödet till de mindre projekten. En översyn av lånehanteringen föreslås också från revisorernas sida. Vi menar att riksdagen borde ge regeringen detta till känna. Slutligen berör vi i reservation 9 experimentbyggnadsstödet till energiteknik. Vi tycker här att majoriteten drar vissa felaktiga slutsatser när det gäller stödet till energiinriktat experimentbyggande. Det är inte rimligt att ställa marknadsmässiga avkastningskrav på t.ex. solvärmeoch lagringsanläggningar eller andra alternativa energikällor direkt efter det att de grundläggande forskningsinsatserna har avslutats. Vi tycker vidare att vissa typer av energianläggningar även fortsättningsvis skall kunna få stöd från byggforskningsrådet och inte hänvisas till energiteknikfonden vid statens energiverk. Energiteknikfondens resurser är helt otillräckliga i detta fall. På något sätt ger dessa förslag till förändring av stödgivningen intryck av att stödet, för att utveckla alternativ och förnybar energi, inte är särskilt högt prioriterat hos majoriteten utan gärna skuffas undan som något onödigt ont. Det vore djupt olyckligt om det är så och rimmar verkligen illa med talet om att avveckla kärnkraften, som hörs i andra sammanhang. Politiken blir på detta sätt inkonsekvent. Vi har haft anledning att påpeka detta vid åtskilliga tillfällen. Tyvärr är detta ytterligare ett sådant tillfälle. Slutligen vill jag, herr talman, anmäla att centerns riksdagsgrupp står bakom samtliga reservationer i BoU-betänkande nr 19 där mitt namn finns med. Jag nöjer mig nu, herr talman, med att anmäla detta för kammarens kännedom och avstår med hänvisning till den nya yrkandeordningen från att nu framställa något yrkande vad gäller reservationerna, Under de punkter och moment där inte centerreservationer föreligger yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Betänkandet om byggforskning omfattar det årliga stödet till byggforskningsrådet, statens institut för byggnadsforskning samt till experi mentbyggande. Dessutom föreslår utskottet att det införs en obligatorisk byggforskningsavgift på byggföretagens omsättningar över 1 miljard kronor. T likhet med tidigare år anser vi moderater nu att byggforskningsrådet bör avvecklas och att statens institut för byggnadsforskning integreras med forskningen vid universitet och högskolor. Det innebär att forskningspengarna överförs till fakultetsanslaget. I motsats till centern anser vi moderater att fördelningen av forskningspengarna sköts bäst genom de normala kanalerna inom universitet och högskola. På så sätt garanteras att byggforskningen omfattas av samma kvalitetskrav och kvalitetsgranskning som övrig forskning. Bostadspolitikens regleringsivrare har inte ens på forskningens område kunnat släppa styrningen, Även stödet till experimentbyggandet bör avvecklas. Det finns ingen anledning att detta byggande finansieras på annat sätt än konventionellt byggande, I två motioner lämnas förslag om att byggbranschen skall finansiera byggforskningsrådets och statens instituts för byggnadsforskning verksamhet genom en byggforskningsavgift. Motionerna går bl.a. ut på att byggföretagen åläggs en obligatorisk forskningsavgift på 0,1 Zo på omsättningen över en miljard. Utskottet uppdrar åt regeringen att uppta diskussioner med berörda intressenter och därefter återkomma till riksdagen under hösten med ett utarbetat förslag. Tankarna i motionerna är ingalunda nya. Fram till 1982 fanns en obligatorisk byggforskningsavgift på 0,7 26 av lönekostnaderna inom byggnadsindustrin. Avgiften användes för att finansiera den statliga byggforskningen, men avgiften avlöstes genom en generell höjning av folkpensionsavgiften. År 1983 bildades Svenska byggbranschens utvecklingsfond, där 5 000 byggföretag är anslutna. Finansieringen av denna sker genom ett avtalsenligt uttag med för närvarande 18 öre per byggarbetstimme, vilket ger ca 30 miljoner per år. Den nu föreslagna avgiften beräknas inbringa 70 miljoner per år. Tillsammans blir det årligen 100 miljoner som belastar byggandet. Tillskyndarna av dessa avgifter är de som allra mest jämrar sig över ökade byggkostnader. Om det funnes en ärlig strävan att medverka till att hålla byggkostnaderna nere, avstod partierna från att föreslå ökade pålagor av detta slag. För i förlängningen blir det hyresgästerna som får betala avgifterna, samtidigt som branschen får betala för forskning som den inte kan tillgodogöra sig. Herr talman! För att spara på kammarens tid avstår jag från att yrka bifall till vår reservation och hänvisar till betänkandet där den finns redovisad.

Herr talman! Även jag tänker fatta mig kort i den här sena timmen som man brukar säga. Jag vill understryka hur vi ser på byggforskningen. Det är ganska enkelt. Vi menar att det ekologiskt inriktade byggandet — såväl ombyggandet som nybyggandet — måste färga byggforskningen i framtiden. Vi måste stärka de institutionella förutsättningarna för att samla kunskap kring det ekologiska byggandet. I dag är det faktiskt litet knalt med det. Det finns en risk för falska profeter i byggeriverksamhet och ekobyverksamhet så länge som vi inte skapar starkare centra för ekologiskt byggande. Det kan skapas på exempelvis statens institut för byggnadsforskning i Gävle. Vi stöder det förslag om höjt anslag till byggforskningsinstitutet som Jan Strömdahl talade om, men vi vill ha en inriktning på ekologiskt byggande även där. — Det är vad jag vill säga om det ekologiska byggandet. Jag tror att vi får anledning att återkomma till det under nästa år. Det är en dynamisk situation som råder på det området, och vi har under den här vintern och våren kunnat se att en ekobyrörelse håller på att växa sig stark i Sverige som en ny folkrörelse. Det är intressant, eftersom det sker i en tid då folkrörelser inte har det så lätt. Jag tror att byggandet och boendet samlar även dem som upplever en knapphet på sociala upplevelser i samhället. Det ser vi från de ekobyar som är byggda och som nu många studerar, bl.a. Solbyn i Dalby utanför Lund och Tuggelite i Karlstad. Rent allmänt kan jag säga att jag kan instämma i mycket av Agne Hanssons, utskottets ordförandes, framställning. Vi delar i långa stycken hans och centerpartiets liksom Jan Strömdahls och vänsterpartiets syn på byggforskningen. En byggforskningsavgift tycker vi att vi skall försöka få fram så snart vi hittar formerna för det — det är alldeles riktigt. Låt mig också yrka bifall till reservation 10, en gemensam reservation från centern och vpk om stöd till ekologiskt experimentbyggande. Jag gör det för att understryka att just det ekologiska byggandet måste färga den fortsatta byggforskningen. Tack!

Herr talman! Bostadsutskottet har i detta betänkande att överväga förslag som rör inriktningen av framför allt den sektorsfinansierade byggforskningen. Den statligt finansierade forskningsorganisationen på byggnadsområdet omfattar ett finansierande organ — statens råd för byggnadsforskning — och statens institut för byggnadsforskning, SIB. SIB är ett forskningsutförande institut inom samhällsbyggnadsområdet, medan både rådet och institutet upprättar löpande treåriga verksamhetsplaner. I bostadsutskottets betänkande nr 19 behandlas den del av den forskningspolitiska propositionen som gäller just byggnadsforskning och experimentbyggande samt de motioner som väckts under den allmänna motionstiden. Därutöver behandlas ett förslag från riksdagens revisorer. Vi tillstyrker regeringens förslag med ett enda tillägg: Vi tillmötesgår motionsförslag från fyra partier — socialdemokraterna, centern, folkpartiet och vänstern — om en översyn av ansvarsfördelningen inom byggforskningen. I motionerna krävs samfällt att byggbranschen skall ta ett större ansvar för byggnadsforskningen. Motionärerna förespråkar olika modeller för hur det skall gå till. I en centermotion föreslås konkret att en ny byggforskningsavgift skall införas. I en annan motion tror man mer på en frivillig väg. Jag tänker inte nu vidareutveckla den här frågan, men alla är besjälade av tanken att byggbranschen skall kunna ges ett större ansvar för det framtida byggandet och boendet. En majoritet i utskottet har kommit fram till att det är bäst att ge regeringen i uppdrag att titta närmare på den här frågan och ta upp konkreta överläggningar med branschen. Utskottsmajoriteten menar att det är viktigt att byggbranschen tar ett ökat ansvar för den framtida forskningsoch utvecklingsverksamheten inom byggsektorn. Sedan får vi se på vilket sätt man kan lösa finansieringsfrågan och de andra hithörande frågorna. Det allra bästa är naturligtvis om man kan finna vägar att klara det frivilligt. Regeringen skall sedan återkomma till riksdagen för att redovisa resultatet av nämnda överläggningar. Riksdagens revisorer har lämnat förslag till riksdagen om villkoren för stödet till experimentbyggande. Revisorernas synpunkter har till stora delar vunnit gehör. Vi ställer oss i allt väsentligt bakom regeringsförslaget. Moderaterna vill i princip inte alls delta i den här leken. De vill avveckla byggforskningen i dess nuvarande former, stödet till experimentbyggandet likaså. Det är moderaternas grundläggande inställning. Vi tror inte alls på den modellen. Folkpartiet menar också att man skall följa frivillighetens linje. Man förutsätter att branschen skall ta sitt ansvar. Herr talman! Vi tror inte på den rad av hinder som både moderater och folkpartister här målar upp. Frivillighet i all ära, men hittills är utskottsmajoriteten inte särskilt imponerad av byggbranschens forskningskapacitet. Vi tror att det behövs både morot och piska. Vi hoppas och tror alltjämt att branschen tar sitt förnuft till fånga. Om man inte gör det måste statsmakterna gå in på ett eller annat sätt. Jämför vi byggforskningen med andra branscher och näringar finner vi att denna näringsgren ligger i strykklass. Vi vill ha en ökad debatt och ett ökat engagemang från näringens sida. Låt oss nu i lugn och ro avvakta förhandlingarna och olika turer i ärendet, och när frågan återkommer till riksdagen får vi ta en ny debatt. Signalerna är klara och entydiga, och det är en bred majoritet som står bakom förslaget. När det gäller frågan om sjuka hus förbereds en lagrådsremiss som inom kort kommer att utsändas från departementet. Där kommer Siw Persson och folkpartiet att få svar på sina frågor. När det gäller reservationerna 5, 6, 7 och 10, som berör de ekologiska frågorna och experimentbyggandet, vill jag hänvisa till utskottsmajoritetens skrivning i denna del. Debatten om ett miljöanpassat boende är — det är riktigt — en relativt senkommen debatt. På den punkten har motionärerna delvis rätt. Men det har trots allt börjat hända en hel del. I dag är det självklart att byggare och beställare i betydligt ökad omfattning tar hänsyn till just de ekologiska frågorna. Fastighetsägarna, beställarna, kommunerna m.fl. är i dag betydligt mer medvetna om situationen. Forskningsorganen har också tagit till sig de här idéerna. Men utskottsmajoriteten tror inte att ett allmänt formulerat krav från riksdagen om ekologiska principer för byggforskningen skulle innebära någon plötslig revolution eller ens förändring bland berörda beslutsfattare. Nej, mina vänner, vi tror i stället på en annan modell. Det är betydligt bättre att förankra de här idéerna ute på fältet, inte minst bland arkitekter och konstruktörer, som ofta är nyckelpersoner när det gäller de ekologiska frågorna. Främst gäller det att vi kan få förståelse, engagemang, medverkan och samverkan från berörda parter. Tuggelite ligger i min egen hemkommun Karlstad. Det är en av de många byar som är ett fint ekologiskt experimentbyggande. Jag tror på det. Jag skall också fatta mig kort, eftersom jag är den sist anmälde talaren. Jag skall ytterligare bara kommentera centerns förslag om en begränsning på maximalt 3 milj.kr. för bidrag till enskilda projekt. Vi är inte helt främmande för den tanken i framtiden — jag vill säga det — men vi är i varje fall inte i dag beredda att tillmötesgå reservanternas förslag i den delen. Byggforskningsrådet har givits i uppdrag att titta närmare på de här sakerna. Därför bör vi avvakta och se vad man kommer fram till. Resterande reservationer, herr talman, berör i stort sett ramar, medelstilldelning, tillsättande av professorer, doktorander och gästforskare. Allt det här innebär självfallet ökade kostnader utöver de av oss tilldelade ramarna. Klokheten talar för att vi är försiktiga och inte nu går ut och lovar än den ena, än den andra tjänsten utan att det finns resurser till det. Herr talman! Sammanfattningsvis yrkar jag avslag på samtliga till betänkandet fogade reservationer och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Magnus Persson sade att moderaterna inte vill vara med i leken när det gäller att få fram mera pengar till byggforskningsrådet och statens institut för byggnadsforskning. Ja, Magnus Persson, är det lek? Vi tycker att forskning är litet allvarligare än så. Vi tycker att man skall samla ansvaret till universiteten och högskolorna. Vi tror också att man kan utnyttja resurserna bättre om man har ett samlat ansvar. Vi tror dessutom att granskning och uppföljning blir betydligt bättre om de samlas där det finns kunskap och en stor kompetens. Därför kan vi inte gå med på att man bara uttaxerar pengar och sprätter ut pengar litet här och var. Magnus Persson gjorde begreppet vidare genom att säga att man skulle föra ut forskningen till arkitekter, byggare m.fl. som håller på med byggande praktiskt. Nej, forskningen måste nog samlas och vara litet grundligare än så, för att vi skall få ett verkligt resultat. Därför säger vi moderater nej till att ta ut en extra avgift för att få mer sektorsforskning.
Herr talman! Tre kommentarer vill jag göra till Magnus Perssons anförande. För det första är jag naturligtvis till freds med att vi fått en majoritet för det förslag som går i linje med centermotionen om att lägga fast ambitionerna för byggbranschen. Det är vad det i första hand är fråga om. Bakom detta finns naturligtvis den ärliga strävan från vår sida att hålla nere kostnaderna på bostadsoch byggområdet. Det kan vi bara göra om vi får ökade kunskaper på detta område. För det andra har jag litet svårare att förstå varför majoriteten inte vill veta mer om den miljörelaterade forskningen, om forskningen på VA-området och om att utveckla ett decentraliserat samhälle. Jag fick inga kommentarer till våra förslag på den punkten, inte heller i fråga om stöd till det ekologiska experimentbyggandet. Det har börjat hända en del, som Magnus Persson säger, men det är ingen ursäkt för att vi centralt inte skall satsa och prioritera. Det är framför allt en fråga om prioritering. Skall människor kunna engagera sig lokalt, vilket Magnus Persson helt riktigt sade, måste vi visa en viljeinriktning i de beslutande organen. Det kan vi bara göra genom att uttala en sådan prioritering som vi för fram i centermotionen och i reservationen tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet. För det tredje är socialdemokraterna inte nu beredda att sätta en övre gäns för stödet till experimentbyggande. Jag noterar Magnus Perssons formulering i debatten och ser med en viss tillfredsställelse att vi efter kanske ytterligare ett övervägande har framgång även med vårt förslag på den punkten. Jag skall gärna medverka till att förslaget återkommer, så att vi med ett konstruktivt arbete i utskottet kan ta fram ett förslag i positiv anda även på det området. Jag är övertygad om att det främjar experimentbyggandet.

Herr talman! Först ett par kommentarer till Margareta Gard. Utskottsmajoriteten tror att det behövs forskning både på universitet och på högskolor. Men vi tror att det behövs ett samlat ansvar. Jag vill gärna nu deklarera att det är en ganska intressant modell för samlat ansvar som centern har konstruerat, med en eventuell forskningsavgift. Men jag tror också att det är viktigt att man har branschen med sig. Då kanske det är både morot och piska man måste ha. I fråga om miljö och ekologi tror jag inte, Agne Hansson, på några allmänna uttalanden. Det är bättre att förankra detta med en massiv informationskampanj, centralt, regionalt och lokalt. Jag vill påminna om att staten satsar ungefär 5 milj.kr. på VA-sidan. Dessutom satsar vi 2 milj.kr. på förnyelsearbete utöver ett antal samfinansierade projekt. Det sker en hel del. Dessutom är detta mer eller mindre en kommunal fråga. Apropå den övre gränsen på 3 milj.kr. vill jag säga att vi inte stänger några dörrar. Vi är beredda att diskutera den gränsen i ett senare skede. I nuläget vill vi inte gå vidare. Siw Persson talade om statens överrockar och byråkrati. Det är allt en fråga om hur stor överrocken skall vara. Vi är faktiskt inte särskilt imponerade av den frivillighetens ledstjärna som folkpartister och moderater gör sig till tolk för. Det är ett faktum att byggbranschen ligger rätt illa till om vi jämför med övriga branscher och sektorer. Vi har gett regeringen det delikata uppdraget att ta ett resonemang, driva förhandlingar och överlägga med branschens företrädare. Jag hoppas och tror alltjämt att byggarna är så förnuftiga att de inser att det inte finns någon annan utväg, utan man får ge och ta. Jag emotser med stort intresse det förslag som regeringen skall återkomma till riksdagen med. Då får vi ta den debatten och den diskussionen. Vid det tillfället får vi se hur långt vi har kunnat tillmötesgå folkpartiets propåer i denna del. Jag tror att överrockarna borde finnas kvar. Det är möjligt att man i fortsättningen skall göra dem litet snävare för byggbranschen.
Herr talman! Jag vill bara till Magnus Persson säga att man inte får något samlat ansvar om man tar in mer pengar från byggföretagen och fördelar dem på flera områden. Då blir ju tvärtom ansvaret för forskningen uppdelat.

Herr talman! Jag delar den kritiska inställning till byggbranschen som Magnus Persson här har gett uttryck för. Denna kritik är faktiskt berättigad. När det gäller sjuka hus — som ingår i dessa forskningssammanhang — har åtminstone jag sett än väldig flathet och passivitet ifrån de stora byggföretag som har gjort vinster under den tid som man har byggt sjuka hus. Där finns det anledning att vara kritisk. Magnus Persson nämnde också forskning angående VA-nät. Centern och vpk har tidigare talat om att kommunerna bör stödjas nu när de skall investera i ombyggnad och utbyte av sina stora VA-nät. Det är väldigt viktigt att i stället stödja forskning kring VA frågor, därför att det finns anledning att se om det inte finns helt andra system som kan användas för att ta hand om vårt avlopp. VA-nätet är fruktansvärt dyrt samtidigt som det är väldigt oceko logiskt att blanda rent vatten med fekalier och urin på det sätt som i dag sker. Det är inte bra, och det finns öppningar till helt andra system som det skulle vara mera ekonomiskt för kommunerna att i stället satsa på. Men där krävs det alltså forskning.
Herr talman! Margareta Gard måste delvis ha missuppfattat frågan. Det är fråga om att få in pengar. Sedan får man diskutera hur stor del av det samlade ansvaret som skall ligga på universitet och högskolor. Men det gäller att få en resurstilldelning, och det kan alltid diskuteras hur den skall fördelas ute i landet. Till Siw Persson vill jag säga att också jag tycker att det är viktigt att vi får en mycket striktare ansvarsfördelning och ett ökat produktansvar inom branschen, men det har man missat. Att man sedan avskaffar den tidigare avgiftsfinansieringen på grund av administrativa skäl är ju bl.a. det som regeringen nu får i uppdrag att se över. Om man hittar en modell som är lätt att administrera eller en modell där branschen ställer upp, då är vår diskussion i dag onödig. Låt regeringen utreda frågan och sedan återkomma! Till sist vill jag säga till Kjell Dahlström att det är möjligt att vi bör välja en annan modell. Det finns en hel del som har framkommit under den senaste tiden när det gäller VA-sidan som är mycket intressant. Jag skall gärna ta det med i bagaget till regeringskansliet. Jag är själv av samma uppfattning. Där är vi på precis samma bog.

Herr talman! Jag vill till Magnus Persson säga att det i fråga om det samlade ansvaret gäller att få in pengar. Men det är ju ännu viktigare hur man använder de pengar som man redan har så att man inte styr forskningen. Jag skulle tro att många av de problem som vi i dag har, har vi på grund av att forskningen har varit styrd. Om forskningen är fri och forskarna verkligen får arbeta helt utifrån egna initiativ, kan vi säkert komma fram till andra resultat än när vi här i Sveriges riksdag eller en handfull andra människor skall tala om vad forskarna skall syssla med. Om vi ser till att forskarna får använda pengarna utifrån deras erfarenheter, skulle vi med all sannolikhet få en helt annan verkningsgrad på de pengar som sätts in. Om det behövs sektorsforskning, kan detta då initieras från universitet och högskolor. Det behövs inte en massa olika organ som fördelar dessa pengar. Vi borde låta universitet och högskolor få det samlade ansvaret för forskningen på byggnadsområdet.
Herr talman! Margareta Gard och jag har olika uppfattning utifrån ideologiska utgångspunkter. Vi tror inte att den här frivillighetslinjen som Margareta Gard och moderaterna förespråkar kommer att ge några pengar. Till Siw Persson vill jag säga att det är staten som får betala när byggarna och andra fuskar. Det är skattebetalarna som får betala, och därför måste vi få en striktare ansvarsfördelning och förmå branschen att i framtiden känna ett ökat ansvar. Det är vad utskottsmajoriteten uttalar, och nu skall vi låta regeringen arbeta med detta delikata uppdrag och sedan återkomma till riksdagen i ett senare skede.

Fru talman! Denna försommarlördag, den 9 juni 1990, går riksdagen att fatta ett från två synpunkter historiskt beslut om svenskt jordbruk. Dels avser vi med detta beslut att inleda avvecklingen av marknadsregleringen på livsmedelsområdet, som funnits alltsedan 30-talet. Dels kommer detta beslut, åtminstone om man får tro att utskottsbetänkandet går igenom, att fattas med en osedvanligt stor enighet, en enighet som nåtts efter ett intensivt och engagerat arbete i jordbruksutskottet och dess olika partigrupper under större delen av våren. Under mellankrigstiden, när man skapade grunderna till det system vi har haft alltsedan dess, var läget i vårt land, med ekonomisk depression, liksom i världen i övrigt, helt annorlunda än i dag. Då förmådde 30 96 av arbetskraften knappt producera livsmedel till vår befolkning. Det räckte sannolikt till ungefär 5 miljoner människor. Nu kan mindre än 3 Zo producera så att det blir över. Det räcker nog för ungefär 10 miljoner människor. Detta är en i sig fantastisk produktivitetsutveckling, som lagt grunden till ökat välstånd genom att frigöra resurser för annan verksamhet än livsmedelsproduktion i en omfattning som man knappast kunde tro skulle vara möjlig. Redan en måttlig eftertanke ger vid handen att en politik som passade för ett halvsekel sedan inte rimligen kan vara lämplig även i dag. Men det finns skäl att vi i inledningen av denna debatt ser litet mer noggrant på bakgrunden till det förslag som jordbruksutskottet lägger fram. Lönsamheten i jordbruket har — trots det s.k. inkomstmålet, dvs. att jordbrukarna skall tillförsäkras en med jämförbara grupper likvärdig standard — sjunkit under 80-talets senare del. Det paradoxala har inträffat att samtidigt som konsumentpriserna när det gäller livsmedel har stigit snabbare än konsumentprisindex, så har böndernas del av priset stigit långsammare än konsumentprisindex, ja under senare tid har faktiskt priserna, även i nominella tal, sjunkit. En starkt bidragande orsak till detta är att överskotten nu blivit betydande och att världsmarknadspriserna har varit låga. Detta har lett till att exportkostnaden för överskottet nått en nivå som i stort sett är lika hög som alla jordbrukares samlade nettoinkomst av jordbruk. Då kan man ju, eftersom bönderna betalar det mesta av denna kostnad, begripa att det blir dåligt med lönsamheten. Världsmarknadspriserna sjönk alltså drastiskt vid mitten av 80-talet. Den s.k. Uruguay-rundan inom GATT inleddes 1986. Ett av syftena var att försöka få ordning på världshandeln med livsmedel genom att komma överens om att avveckla handelssnedvridande stöd och minska gränsskyddet. Sverige har, i samarbete med de nordiska länderna, intagit en aktiv roll i detta arbete. Som en i hög grad utrikeshandlande nation är vi starkt beroende av att ha frihandel på så många områden som möjligt. I april 1989 kom man inom GATT överens om att på kort sikt inte höja gränsskydd och administrativt fastställda priser. Inför ett avslutande av förhandlingarna, förhoppningsvis under 1990, kvarstår motsättningar framför allt mellan EG och USA. USA, som under senare år har ökat stödet till jordbruket och vill öka sin produktion och export, vill därför att andra länder skall ge dem ett större marknadstillträde. Från EG har å andra sidan uttalats att man kommer att ha kvar sina exportsubventioner, om än i något begränsad omfattning. Även om GATT-förhandlingarna för närvarande förefaller att ha kommit in i vissa svårigheter, framför allt beroende på oenigheten mellan EG och USA, är det troligt att någon form av uppgörelse nås. Därmed torde också stå klart att marknadssignalerna kommer att göra sig mer gällande både internationellt och nationellt. Insikten om behovet av klarare marknadssignaler har vuxit på alla håll under senare tid. För jordbrukets vidkommande har inte minst debatten inom LRF om ”spårbyte” spelat stor roll. Trots detta möts den förändring som jordbruket nu står inför med skepsis av många, och den kommer att leda till betydande omställningsproblem. Hur har då egentligen det betänkande vi nu skall behandla kommit till? Den livsmedelspolitiska arbetsgruppen lade hösten 1989 fram ett förslag. Det präglades på väsentliga punkter av en betydande oenighet. Från regeringssidan var tanken att jordbruksproduktionen skulle begränsas till in hemsk konsumtionsnivå, dvs. sänkas med ungefär 15 96, och detta skulle få ske genom prispress. En sådan utveckling skulle enligt min och centerns mening ha fått förödande och utarmande konsekvenser för det svenska jordbuket och den svenska landsbygden. Många remissinstanser var också kraftigt kritiska. Före propositionsavlämnandet hade regeringen omfattande överläggningar med riksdagpartierna, syftande till att åstadkomma en majoritet för propositionens förslag. För ett enskilt parti finns i detta läge två möjligheter.

Jag och centerpartiet valde den senare linjen, både i den tidiga beredningen och i utskottsarbetet. Efter överläggningarna med partierna hade regeringen i propositionen utökat den ekonomiska ramen för omställningsperioden till 13,6 miljarder. Man talar också om en aktiv omställningprocess. Propositionens grunddrag återfinns i jordbruksutskottets betänkande, men jag kommer i mitt anförande att ytterligare beskriva de förändringar i regeringens förslag som jordbruksutskottet har gjort. I jordbruksutskottets betänkande fullföljs nu den linje som går ut på att det inte bara gäller att ställa om jordbruket från överskott utan även till annan produktion. Utskottet har inte utökat den ekonomiska ramen men väl försökt stoppa så mycket som möjligt innanför den ram som redan finns. Oenighet kvarstår beträffande flera saker. Det gäller bakgrunden, framför allt frågan om hur världens livsmedelsförsörjning ser ut nu och i ett framtidsperspektiv. Det gäller även frågan om på vilket sätt miljöförändringar och kraven på resurshushållning kommer att påverka motiven för att producera energioch industriråvaror på åkerjord. Åkermarken är en av våra främsta naturresurser och vi måste slå vakt om den. Miljöhot, ökenutbredning och jorderosion gör att stora arealer åkermark måste tas ur bruk. Försörjningssituationen i världen försämras. Lagren av livsmedel minskar, och det är i dag knappt att vi klarar av den katastrofhjälp som behövs. Miljöproblemen förvärrar försörjningssituationen. Vi står i dag inför nya problemkomplex där det krävs heltäckande och långsiktiga strategier för att klara den globala livsmedelsförsörjningen. Detta är ännu ett skäl till att koppla samman jordbrukspolitiken med andra politiska områden. Det kvarstår en betydande oenighet mellan partierna om huruvida det är ett angeläget samhällsintresse att bevara åker som åker. Centerns ståndpunkt att detta är angeläget har dock vunnit betydande anslutning under utskottsbehandlingen. Oenighet råder också om de långsiktiga målen för jordbruket. De är såväl i propositionen som i majoritetens text alltför vagt utformade.

Mot detta mål kan gränsskydd och annat stöd även framgent behöva diskuteras. I anslutning till det första målet om rimliga priser hälsar jag Carl Bildt och moderaterna välkomna till momssänkarrörelsen. Momsen på livsmedel måste sänkas. Det är ett gammalt centerkrav, som nu allt fler ställer sig bakom. Skatten på konsumtion i Sverige, momsen, är den högsta i världen, Momsen drabbar bl.a. storkonsumenter av livsmedel hårt. Det får barnfamiljerna med ytterligare skärpa erfara efter folkpartiets senaste uppgörelse med regeringen om momshöjning. Den bidrar i lika hög grad till det höga skattetrycket i Sverige som den direkta skatten. Dessutom är den mer pådrivande på inflationen än inkomstskatten. Det är glädjande att moderaterna nu är intresserade av en bredare diskussion om skatterna i Sverige och inte bara diskuterar inkomstskatten. Med hänvisning till det jag sagt yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 5 i utskottets betänkande. Enighet har däremot uppnåtts om utformningen av och omställningen till en ny jordbrukspolitik. Utskottet understryker inte bara att det från svensk sida inte får göras ensidiga neddragningar av gränsskyddet utan också att andra förändringar, som t.ex. övergång till tullar, måste vara ömsesidiga. Till skillnad från propositionen anser utskottet att den grundläggande principen om ömsesidighet som gäller gränsskyddet också skall gälla exportfinansieringen. Utskottet är dock i detta sammanhang inte berett att föreslå någon avvikelse från den förhandlingslinje som Sverige följt i GATT-förhandlingarna i fråga om exportstöd. En förutsättning för detta ställningstagande är emellertid att de fortsatta GATT-förhandlingarna blir framgångsrika när det gäller avskaffandet av handelssnedvridande stöd. Utskottet framhåller också att det måste finnas möjligheter att hantera försäljning av tillfälliga överskottskvantiteter. Sådana överskottskvantiteter och säsongsvariationer måste kunna hanteras exempelvis i säljbolag, som kan vara branschvisa. Vi i utskottet förutsätter att behovet av en effektiv samverkan för detta ändamål beaktas i den fortsatta beredningen av konkurrenskommitténs förslag. När det gäller spannmål tar samhället under övergångstiden det ekonomiska ansvaret för exportförsäljning av spannmål till de s.k. golvpriserna. För kött anslås 200+150+100 milj.kr. av budgetmedel för exportsstöd under de tre första åren. Det är 150 milj.kr. mer än propositionens förslag. Jag skall litet närmare gå in på frågan om den interna avregleringen. Spannmålsprisregleringen avvecklas successivt genom att inlösenpriserna sänks till 130 öre 91 och till 115, 100 och 90 öre/kg de tre närmaste åren därefter. perioden och avvecklas det sista året. Det är ett år längre än vad regeringen föreslagit. Oljeväxtodlingen behålles på nuvarande nivå under omställningsperioden. Rabatteringssystemet för industristärkelse behålles med hänsyn till att liknande system finns i omvärlden. Fabrikspotatis bedöms av utskottet även framgent vara en konkurrenskraftig råvara, också vid tillverkning av brännvin. En avreglering av sockernäringen med bibehållet gränsskydd bör inte leda till någon minskning av produktionen. Regleringsåret 1990/91, kan sägas vara ett mellanår, dvs. det är dels det sista året med marknadsreglering enligt den gamla modellen, dels det första året i en omställningsperiod. Många motioner har kritiserat att regeringen inte slutfört förhandlingarna med näringen och redovisat ett förhandlingsresultat som underlag för de medeltillskott riksdagen skall besluta om för detta år. Utskottet har funnit att det i denna situation har varit nödvändigt att skapa sig en egen bild av näringens situation och därför kallat till en utfrågning med LRF, konsumentdelegationen och jordbruksnämnden. Därefter gjorde utskottet bedömningen att jordbruket borde tillföras ytterligare 600 milj.kr. i huvudsak till mjölkproduktionen. Därutöver har utskottet påpekat att de 360 milj.kr. som regeringen anvisat för att minska överskottskostnaderna för kött i samband med utslaktningen av kor skall få en mer flexibel användning. De skall kunna användas för att stimulera till minskning av mjölkproduktionen, till att öka produktionen av självrekryterande köttdjur och till att minska den pristryckande effekten av tillfälliga köttöverskott i samband med utslaktningen av kor. När det gäller omställningsperioden lägger utskottet något mindre pengar än regeringen på inkomststöd. Det skall enligt vårt förslag endast utgå under tre år med 1 100, 900 och 700 kr./ha i genomsnitt för dessa tre år. I motsats till propositionen föreslår utskottet att inkomststöd skall övergå till den nye brukaren vid överlåtelse av jordbruk. Däremot satsar jordbruksutskottet mer på själva omställningen. För femårsperioden från 1991 ha i genomsnitt mot propositionens 6 000 kr./ha. Om man går med andra året blir det bara 6 000 kr. och går man med tredje året 4 000 kr. Jordbrukarna skall erhålla medlen i form av villkorslån. Detta anser vi är ett mer effektivt sätt att använda pengarna på. Arealen kommer, med de förslag som utskottet här lägger fram, snabbare att användas till ny produktion. En viktig förändring är att den omställda arealen mot kontrakt skall kunna användas också för odling av ettåriga energieller industrigrödor. Utskottet instämmer också i synpunkter från bl.a. centerpartiet om att det är viktigt att vallproduktion och betesdrift kan stimuleras i omställningsprogrammet. Lantbruksstyrelsen skall därför få i uppdrag att pröva hur ett system för extensiv valloch betesproduktion skall kunna ingå i omställningsstödet. Ett viktigt ställningstagande från utskottet är att anläggningsstöd till barrskogsplantering inte skall utgå. Det finns faktiskt risk för att svenska skogsoch mellanbygder planteras igen eller förbuskas även utan statligt stöd. Utskottet är, tvärtemot propositionen, inte berett att med skattemedel stödja en förmörkning av det öppna landskapet. Däremot skall stöd utgå för anläggning av lövskog, energiskog och våtmarker. Vi föreslår också en höjning av avgångsersättningen till mjölkproducenter till 75 öre liter. Det belopp som enligt propositionen skall avsättas till särskilt skuldtyngda jordbrukare reduceras i vårt förslag till 100 milj.kr., eftersom vi anser att vårt förslag är så pass mycket bättre, framför allt jämfört med LAGSs, att det inte skall bli så många som behöver stödet. Ett startstöd skall också kunna användas för att sänka räntenivån med fem procentenheter för de jordbrukare som behöver detta, vilket regeringen föreslår. De 500 milj.kr. per år som i propositionen aviseras för miljövänlig energiproduktion skall enligt utskottet ses som en del i omställningsprogrammet och skall användas bl.a. för att trygga avsättningsmöjligheterna och därmed en långsiktig och lönsam odling av energigrödor. Etanolproduktionen är av särskilt intresse i detta sammanhang: —- Lönsamheten för etanolproduktionen har förbättrats genom energiskatteförslagen. = Vid produktion av etanol kan man använda god åkermark som snabbt kan ställas om till livsmedelsproduktion igen om så skulle behövas. —- Etanol är ett fullgott drivmedel för motorfordon med betydande miljöfördelar. — En inhemsk etanolproduktion har fördelar ur beredskapssynpunkt. Utskottet anser att det kommande energipolitiska beslutet skall utformas så att dessa önskemål tillgodoses. Det tillkännagivande som riksdagen föreslås göra under denna punkt måste ses som en klar beställning till regeringen. Det finns nära samband mellan det jordbrukspolitiska beslut som fattas i dag och det energipolitiska beslut som bör fattas till hösten. Från jordbruksutskottet finns starka krav på att regeringen skall känna detta samband. Riksdagen fattar under de närmaste dagarna andra beslut med stor betydelse för jordbruket och landsbygden. Det gäller regionalpolitiken och skattepolitiken. Dess värre ser inte dessa beslut ut att få en utformning som gagnar bioproduktion, jordbruk och landsbygd. Dagens jordbrukspolitiska beslut är ett framsteg för centern. Nu finns det möjlighet att lägga om jordbruket till en annan produktion i stället för att lägga ner produktion i Sverige. Den rapport från livsmedelspolitiska arbetsgruppen som presenterades i höstas har i stora stycken nu frångåtts. Det är glädjande att idéerna från de socialdemokratiska nyliberalerna i kanslihuset har fått vika för en konstruktiv helhetssyn. Den politiska enigheten i fråga om omställningen av jordbruket och om en ny jordbrukspolitik bör garantera ansvar och stabilitet, vilket är till stort gagn för näringen. Det ankommer nu på den socialdemokratiska regeringen att leva upp till de beslut som socialdemokraterna här i riksdagen i dag kommer att delta i. Regeringen måste nu aktivt arbeta för att introduktionen av biobränslen blir den stora satsningen inför 90-talet. Det måste innebära ett beslut om stöd till etanolfabriker. Det måste innebära beslut om att inga fossilgasledningar dras fram så att biobränslen konkurreras ut. Genom den breda uppslutning som beslutet om jordbrukspolitiken har kan det också stå sig över såväl val som nyval. Naturligtvis krävs det en kontinuerlig uppföljning av ett så här omfattande och långtgående beslut. Bl.a. spelar riksdagen och jordbruksutskottet här en central roll. Vi begär även en samlad utvärdering vid årsskiftet 1994-1995. Det är nu angeläget att näringen på ett positivt sätt tar vara på de möjligheter som den nya jordbrukspolitiken ger. Bönderna kan nu bättre än tidigare agera som företagare på marknaden. Det beslut som riksdagen nu fattar lägger grunden för en positiv utveckling för jordbruk och landsbygd. Men det måste följas av positiva beslut även på andra politikområden. Den svenska åkern och de svenska bönderna är resurser som måste nyttjas och tas till vara. De är grundelement i den hållbara ekonomiska utveckling som vi eftersträvar och som bygger på hushållning och god miljö.

Fru talman! Utskottsordföranden Olsson hälsade min partiledare Carl Bildt välkommen till ”momssänkargänget”. Eftersom han gjorde det i samband med att han talade om EG vill jag i anknytning till detta uttrycka min förhoppning att också herr Olsson och det parti han företräder skulle kunna drista sig att ansluta sig till moderaternas EG-uppfattning. Det kommer de förr eller senare att tvingas att göra. Men det skulle underlätta mycket om de också klart och tydligt deklarerade detta, då skulle vi komma ganska långt på vägen. Vi skall i dag förhoppningsvis fatta beslut om livsmedelspolitiken, och jag säger livsmedelspolitiken. Jag vill betona det eftersom beslutet egentligen har betydligt större bredd och räckvidd än själva livsmedelspolitiken. Det har mycket vidare betydelse än så. Vi tar i dag ställning till landsbygdsutvecklingen. Vi tar ställning till naturvården och landskapsvården. Vi tar ställning till regionalpolitik och till en hel del andra saker som hänger samman med själva jordbrukspolitiken. Med detta vill jag ha sagt att allting hänger ihop. Det gäller att se en bild av helheten. Om vi nu skall försöka se framåt är det viktigt att vi också ser bakåt för att få perspektiv på verkligheten. Jag vill då först slå fast att den produktion och det jordbrukslandskap som vi ser i dag är format av tidigare generationer — inte av politiker, utan av tidigare generationer aktiva lantbrukare. Det är, fru talman, en ständigt pågående process som också kommer att pågå i framtiden. Jag vill också understryka att i denna fantastiska utveckling är den enskilde lantbrukaren, bonden, den helt avgörande faktorn. Så kommer det också att vara i framtiden, oavsett politiska beslut. I konsekvens därmed är det farligt att låsa en näring eller en produktion genom alltför detaljerade beslut och regler. Näringen måste alltid få utrymme att utvecklas. Det är bonden och landsbygdsbefolkningen som danat och format nuvarande landskap. Jag har ett visst behov av att säga detta, eftersom det också kommer att bli så i framtiden, trots alla byråkrater och planerare på olika nivåer. Jag säger det också för att det måste vara ägaren eller brukaren som även i framtiden skall ha det avgörande beslutet när det gäller hur hans fastighet skall brukas. Viktigt är att näringen skall stå på egna ben. Det skall inte vara något flummeri, ekonomi och företagande måste få gälla. Så över till själva produkten, utskottsbetänkandet. Detta betänkande är, som ordförande herr Olsson mycket riktigt sade, en produkt av en ganska lång politisk process, och en ganska mödosam sådan. Från LAG-förslaget över partiöverläggningarna och via ett intensivt utskottsarbete har vi fått en slutprodukt som man kan beteckna som ganska bra. Jag hävdar att den breda politiska uppslutningen kring beslutet är värdefull och skapar goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar jordbrukspolitik. Det är helt klart att förslaget är en kompromiss. Det innebär att vi har tvingats avstå från en del av våra ursprungliga förslag. Vi har gjort det i förvissning om att en bred uppgörelse skapar bättre utvecklingsmöjligheter än ett beslut fattat med knapp majoritet. Den breda uppslutningen kan komma att innebära att beslutet står fast oberoende av eventuella framtida regeringsskiften. De svenska lantbrukarna kommer med detta beslut att få betydligt klarare spelregler inför framtiden. Utskottsordföranden gjorde en beskrivning av hur utskottsarbetet har bedrivits och vilka resultat som har uppnåtts. Jag noterade att moderata krav och yrkanden har gått igenom hela vägen.

Innan det har uppnåtts en balans kommer jordbrukets lönsamhet att vara låg. Vi vill ha en rimlig omställningsperiod, och vi framförde krav på det på ett tidigt stadium. Det skall vara en ekonomisk stimulans för att snabbt ta arealer ur produktion. Vi vill anvisa alternativ markanvändning. Vidare vill vi städa upp föregående avtal. Sist vill vi noga följa utvecklingen. Har vi då lyckats? I stort sett har vi i uppgörelsen nått de flesta av våra mål. Utskottet är enigt om att den föreslagna avregleringen skall ske inom ramen för ett bibehållet gränsskydd. Vi vill från vårt håll betona att gränsskyddet måste definieras i reala termer. Således måste hänsyn tas till inflation, inhemsk lagstiftning, t.ex. miljölagstiftning, och annat som kan påverka kostnadsnivån. De svenska lantbrukarna måste ges möjlighet att konkurrera på lika villkor med omvärlden. Utskottet understryker helt enkelt att någon ensidig neddragning eller förändring i gränsskyddet för Sveriges del inte bör komma i fråga. Jag vill också understryka, liksom ordföranden gjorde, att utskottet gör samma uttalande när det gäller exportfinansiering. Om man inte i GATT-förhandlingarna lyckas att avskaffa de handelssnedvridande stöden, är det möjligt för oss att ompröva vårt beslut. Det måste bli möjligt för Sverige att konkurrera på lika villkor med vår omvärld — främst EG. Även om vi inte vill ha exportfinansiering måste åtminstone utbytesexporten få fortgå. Jag skall inte förlänga debatten genom att utveckla detta, men jag vill understryka att moderata samlingspartiet stöder det ställningstagande utskottet har gjort. Vi moderater hävdade tidigt att det måste vara en rimlig övergångstid. Utskottets förslag blev fem år. En välvillig tolkning säger sex år. 1990/91 kan räknas som år 0. Vidare blir utskottets förslag den av oss föreslagna omställningsersättningen på i genomsnitt 9 000 kr. per hektar. Anläggningsersättningen blir betydligt lägre än vad som föreslagits. Men sammantaget blir ersättningen ganska bra och har fått den profil som vi har föreslagit i och med att stimulansen kommer i början av omställningsperioden — vilket är oerhört viktigt. Utskottsordföranden nämnde att vissa segrar hade vunnits. Åkern skall bevaras osv. Det går inte att med politiska beslut försvara åkerareal. Det hjälper inte. Där måste finnas en brukare också, och han måste ha en ekonomisk produktion. Utskottsordföranden sade att frågan om granplanteringen har förts ur debatten. Det har man gjort på stimulanssidan. Men jag vill än en gång understryka att det alltid är den enskilda lantbrukaren som avgör vad han vill använda sin mark till. Anser han det vara ekonomiskt lönsamt, eller av andra skäl vill ha det så, har han möjligheter att även plantera gran. För det får han använda omställningspengarna. Det är helt klart att om vi släpper skyddslagarna, är det den enskilde som skall få bruka sin mark. Vi moderater har i stort sett uppnått det vi vill ha. Det vi är mest besvikna över är att regeringen inte vill fullfölja nu gällande avtal år 0, dvs. avtalet 1990/91. Vi hade gärna sett att det hade städats upp innan man gick in i den nya jordbrukspolitiken. Beloppen blev nu inte så sneda. Ordföranden redogjorde för den utfrågning som vi hade i våras och hur beloppen har räknats fram. Men redan i vår partimotion om livsmedelspolitiken angav vi beloppet 2 miljarder kronor. Ett förhandlingsresultat kommer att bli liggande på ungefär den nivån. Beloppet ligger där i dag i och med att mjölkersättningen har höjts. Det hade varit betydligt skönare och roligare, och en del spänningar hade kunnat undvikas framöver, om regeringen hade varit handlingskraftig och tagit upp de förhandlingar som vi hoppades skulle komma. Tyvärr har vi en svag regering, och under den perioden hade vi ingen regering. Det finns kanske en del förklaringar till det. En av de svagaste länkarna i utskottsbetänkandet är den alternativa markanvändningen. Som jag inledningsvis berörde beror det på att beslutet inte bara påverkar andra delar av samhället utan även kommande beslut. Det gäller energipolitiska beslut, miljöavgifter och andra problem som vi skall diskutera framöver. Det hade varit en fördel om dessa frågor hade kunnat behandlas samtidigt. Nu är det inte så. Det kommer visserligen en ny riksdagsperiod, men det hade varit en fördel om frågorna hade behandlats nu. Även om utskottet gör starka skrivningar, som vi helt ställer oss bakom, är detta som jag bedömer det den svagaste länken i det hela. Jag återgår till frågan om omställning. Lönsamheten med skogsplanteringen, etanolproduktionen och biobränslen som t.ex. energiskog och helsäd är helt avgörande för hur jordbruksomställningen skall lyckas. Jag är starkt orolig för, beroende på hur besluten kommer att bli och eftersom det inte finns några alternativ, att vi riskerar att skapa någon form av jordbank. Men syftet är inte det. Risken är uppenbar, och vi måste följa frågan med stor noggrannhet. Utskottets skrivningar när det gäller energibränslen och etanol är ganska långtgående. Moderata samlingspartiet står bakom dem. Det vill jag klart deklarera. Jag konstaterar, såsom moderata samlingspartiet tidigare har sagt, att energipolitiken kan bli det som stjälper jordbrukspolitiken. En förtida, snabb avveckling av kärnkraften kommer att innebära en tidig introduktion av gas. Byggandet av dyra gasledningar kommer att ställa krav på utnyttjande av dem och försvåra introduktion av biobränslen. Jag poängterar att detta är fakta. Den framtida energipolitiken, kärnkraftsavveckling osv., kommer att ha avgörande betydelse för om vi skall kunna få plats med biobränslen. Fru talman! Hur kommer då framtiden att se ut för jordbruket och landsbygden? Det vet vi inte, men man kan ha visioner. Vi kommer att ha en grupp effektiva och rationella jordbruk, som inte kommer att stå i någon som helst konflikt med miljö och forskning. Försök visar att rationella effektiva jordbruk inte utgör något större problem än andra företag. Därutöver kommer det att finnas en annan form av jordbruk, som jag skulle vilja kalla ”boendelantbruk” — ett mer extensivt lantbruk. Dessa boendelantbruk kommer att lägga an på miljöboende och landskapsfrågorna och därmed få en trevligare levnad och bosättning. Det är ju det som vi moderater önskar. Vi vill ha kvar boendet på landsbygden. Produktionen är för många av dessa fastigheter av underordnad betydelse. Utskottsordföranden nämnde skatteförslaget. Det nuvarande skatteförslaget är förödande för landsbygden genom att bl.a. kvittningsrätten, avdragsrätten för resor reduceras och genom att investeringarna i vägnätet minskar. För att göra en kort sammanfattning av denna problematik: I dag går många av våra beslut landsbygden emot. Många experter, eller s.k. experter, uttalar sig om jordbruket. Från moderata samlingspartiet har vi länge förordat ett närmande till EG. I vår partimotion om livsmedelspolitiken uttalar vi att EG utgör en mycket stor marknad för avsättning av svenskproducerade varor inkl. livsmedel. Sverige har av detta skäl all anledning att söka nära samverkan med EG, även i livsmedelspolitiska frågor. En ren frihandelsöverenskommelse är då inte tillräcklig, utan en sådan måste byggas på med gemensamma marknadsvillkor. Sådana gemensamma villkor kan endast skapas i verklig gemenskap där parterna deltar på lika grunder. Starka skäl på det livsmedelspolitiska området — och för den del även på det miljöpolitiska området — talar således för att Sverige borde söka medlemskap i EG. Inte minst det senaste utspelet LRF-ledningen — och också faktiskt från EG-håll — kan innebära att vi mycket snart kan befinna oss i en mycket mer aktiv förhandlingssituation när det gäller EG. I anslutning till detta säger vi också i vår partimotion att svensk livsmedelsproduktion står inför en utveckling som kommer att medföra omfattande marknadsmässiga förändringar, till vilka jordbrukspolitiken måste anpassas och utvecklas. En ovilja att genomföra de nödvändiga effektiviseringarna skulle endast försämra den inhemska förädlingsindustrins förutsättningar att konkurrera effektivt när den i en nära framtid kommer att utsättas för internationell konkurrens. Effektiva enheter skapas bäst under fri konkurrens mellan olika fristående aktörer på marknaden. Marknadsdelningar är därvidlag varken effektiva eller acceptabla. Samtidigt får inte heller — och det vill jag understryka, fru talman — en kortsiktig opposition mot höga marknadsandelar förhindra nödvändiga rationaliseringar och skalfördelar inför hävandet av gränsskyddet. Det är viktigt att detta sägs rent ut, så att vi inte sätter lantbruksnäringen i en svår situation vid en framtida EG-anslutning. Därmed vill jag också ha sagt att om det blir svåra problem i primärproduktionen torde omställningarna i förädlingsledet, distributionsoch handelsledet bli lika stora. Detta kommer att ställa utomordentligt stora krav på styrelser och verkställande ledningar, vare sig de sitter i kooperativa eller i privata företag. Fru talman! Det beslut som vi i dag kommer att fatta har diskuterats, inte bara inom departementet och riksdagens hus. De som berörs ute i landet har varit oroliga och de är med all rätt fortfarande frågande till hur verkligheten kommer att se ut. Jag tror att detta beslut kommer att ge ökade möjligheter för näringen. Den kreativitet och uppfinningsrikedom som finns inom näringen kommer att ge nya verksamheter. Detta öppnar möjligheter för den enskilde som tidigare inte funnits. Bonden har format landskapet och näringen. Effektiva och rationella företag klarar den internationella konkurrensen. Att som vissa förorda en extensivare drift och produktion är felaktigt. En näring som inte får utnyttja sina resurser fullt ut är på sikt dömd att dö ut. Fru talman! Vi moderater står bakom det mesta i utskottsbetänkandet. Vi har redovisat våra avvikande synpunkter i ett särskilt yttrande och i några få reservationer. Jag yrkar därför bifall endast till en av dessa reservationer, nämligen reservation 2. I denna reservation tar vi upp den globala livsmedelsförsörjningen och behovet av internationella beredskapslager, och vi lämnar också förslag om det fortsatta agerandet i dessa frågor.

Fru talman! Jag hade inte tänkt att ta någon längre debatt med Sven Eric Lorentzon i det här sammanhanget. Vi har haft ett gott samarbete under den här perioden, då detta förslag har arbetats fram. Det är bra om många partier tycker sig ha fått igenom betydande delar av sina förslag, vilket också Sven Eric Lorentzon framförde i sitt inlägg. Det är möjligen rätt — som Sven Eric Lorenzon sade — att man inte genom politiska beslut kan hålla åkrarna öppna. Men man kan åtminstone avstå ifrån att genom politiska beslut plantera igen åkrar. Det har utskottet tagit ställning för, och det är viktigt. Sven Eric Lorentzon tog upp EG och de förhandlingar som förs i dag och som kan komma att föras i framtiden. I de EES-förhandlingar som pågår är det möjligt att få igenom de fyra friheterna. I detta ingår också en samordning av momsen, så där behöver man inte gå längre. I den snabba utveckling som i dagsläget pågår i Europa bör man vara försiktig med tvärsäkra uttalanden om vad som skall göras. Detta gäller i synnerhet i fråga om jordbruket.

Fru talman! Folkpartiet vill värna om ett livskraftigt svenskt jordbruk, dels därför att det producerar livsmedel för vilka vi kan påverka kvalitet och produktionsmetoder, dels därför att det tillför samhället en rad andra nyttigheter utöver att producera livsmedel. Jordbruket har stor betydelse bl.a. för vår beredskap, naturvård, regionalpolitik, turism och friluftsliv. Men folkpartiet värnar också om marknadsekonomi och fri företagsamhet därför att därigenom frigörs och utvecklas enskilda människors skapande förmåga och bidrar till en god hushållning med resurser. Men man kan inte hävda att småföretagande i form av jordbruk i dag arbetar under marknadsekonomi; planekonomi ligger närmare till hands, ty staten har kraftigt reglerat näringen. Av beredskapsskäl infördes i Sverige redan i slutet av 1800-talet under industriell utveckling — liksom i många andra länder — ett gränsskydd beträffande jordbruksprodukter. Under den ekonomiska krisen på 1930-talet beslutade riksdagen att staten skulle medverka vid prissättningen av flertalet produkter och ta ansvar för avsättningen. Därmed hade den reglering av jordbruket inletts som sedan har byggts på för varje decennium. I dag har vi ett stort komplex av regleringar som det är svårt att överblicka. Regleringarna har låst lantbrukarna i ensidiga produktionsmönster. Den administrativa prissättningen och avsättningsgarantin har bl.a. lett till ökande användning av handelsgödsel och växtskyddsmedel, som åstadkommit ett allt större spannmålsöverskott och belastning på miljön i form av läckage av kemikalier till grundvatten och vattendrag. För att dämpa dessa stimulanser till ökad produktion har staten försökt att minska produktionen med andra regleringar. Exempel på sådana regleringar är avgifter på handelsgödsel och växtskyddsmedel, trädesprogram, tvåprissystem för mjölk och olika former av avgångsvederlag till lantbrukare som har upphört med viss produktion. För en stor del av produktionen omfattar regleringen även insamlingsoch förädlingsledet. Det har gjort marknadsbilden än mer komplicerad och har lett till att stöd avsett för bonden inte har nått fram. Normalt arbetar producenter på en marknad där konsumenternas preferenser avgör vad som kommer att produceras. Lantbrukarna arbetar mot ett system av regleringar, och konsumenternas signaler har svårt att tränga igenom. Det fanns säkert goda skäl från statens sida att under den ekonomiska krisen på 1930-talet stödja jordbruket, som då sysselsatte huvuddelen av befolkningen, genom att införa administrativ prissättning och garanterad avsättning. Allteftersom åren gått och nya regleringar tillkommit har dock nackdelarna ökat, främst genom en tilltagande överproduktion. Fram till 1985 var kostnaderna för överproduktionen hanterbara, men se dan dess har de ökat och uppgår nu till ca 3 miljarder kronor per år. Enligt riksdagsbeslut från våren 1985 har näringen kollektivt fått betala för huvuddelen härav. Endast när det gäller spannmålsöverskottet har staten tagit ett ekonomiskt delansvar. Det kollektiva betalningsansvaret har lett till en låg lönsamhet för jordbruket. Riksrevisionsverket konstaterade förra året att den var ca 40 96 för låg. Timersättningen för eget arbete låg på ca 17 kr. Det stämmer väl med den slutsats som man kommit fram till när man noterat att den totala ersättningen till lantbrukarna för egen arbetsinsats uppgår till mellan 3 miljarder kronor och 4 miljarder kronor per år, samtidigt som de exportförluster som man kollektivt får betala uppgår till 2 miljarder kronor per år. Inte minst för lantbrukarnas skull behöver således jordbrukspolitiken förändras. Regleringen av jordbruket har också visat sig hämma konkurrensen i leden efter råvaruproduktionen. Det har inneburit att kostnadsutvecklingen under 80-talet har varit snabbare på reglerad produktion än på annan. Man bör emellertid också konstatera att förutsättningarna för att bedriva jordbruk i viktiga avseenden skiljer sig från annat småföretagandet. Jordbruket har långa produktionstider — i regel ett år eller längre — och resultatet är beroende av faktorer som lantbrukarna själva inte kan påverka såsom nederbörd, temperatur och frånvaro av sjukdomar. Basproduktionen utgör så gott som identiska varor från tiotusentals producenter, vilket innebär att den enskilde producenten inte kan påverka marknaden genom att öka eller minska sin produktion. Av det jag hittills har redovisat framgår att den jordbrukspolitik som vi för närvarande har inte är rationell utan behöver förändras. Men det visar också att jordbruket generellt inte kan jämställas med annat företagande, utan måste få arbeta under villkor som utarbetats med hänsyn till dess särart. Folkpartiet har sedan flera år tillbaka föreslagit en förändring av jordbrukspolitiken i tre punkter. I den första punkten anger vi att man tills vidare bör behålla gränsskyddet och endast förändra detta i internationellt avtalad ordning. Den andra punkten omfattar inhemsk avreglering och marknadsanpassning. Det är framför allt den administrativa prissättningen och avsättningsgarantin som behöver avvecklas. Vi kan nu konstatera att såväl den livsmedelspolitiska arbetsgruppen som ett enigt jordbruksutskott delar denna grundbedömning. Däremot hade arbetsgruppen andra uppfattningar om vilka kortsiktiga och långsiktiga åtgärder en avreglering och marknadsanpassning bör kombineras med för att omställningen skall bli socialt acceptabel för lantbrukarna. Från folkpartiets sida framhöll vi — det är den tredje punkten i vårt förslag till ny jordbrukspolitik — att avregleringen bör kombineras med en generell arealersättning. Företrädarna för regeringen och övriga partier hade som nämnts andra lösningar. Inför arbetet med propositionen tog man från jordbruksdepartementets sida, som vi tidigare har hört, initiativ till överläggningar med företrädare för samtliga riksdagspartier i syfte att nå en så bred enighet som möjligt. Samtalen har fortsatt vid behandlingen av propositioner och motioner i jord bruksutskottet och resulterat i att vi har uppnått stor enighet när det gäller de grundläggande omställningsåtgärderna. För att uppnå enighet har vi från folkpartiets sida denna gång fått avstå från kravet på generell arealersättning. Jag anser dock att enighet medför så många fördelar att eftergifterna är klart motiverade. Jordbruk bedrivs, som nämnts, som en långsiktig verksamhet. Det är därför nödvändigt att lantbruket erhåller sådana besked om den framtida jordbrukspolitiken att man vet att de kommer att överleva både ordinarie riksdagsval och eventuella nyval. Enigheten innebär också att vi har ett gemensamt ansvar för att omställningen skall bli socialt acceptabel. Uppstår en inte förväntad utveckling måste vi hjälpas åt att korrigera den. Lars Ernestam kommer i sitt inlägg att kommentera omställningsåtgärderna och redovisa skälen bakom vårt förslag till generell arealersättning. Jag tänker använda min återstående talartid, fru talman, för att kommentera den globala livsmedelssituationen och vissa reaktioner kring förslaget om den nya jordbrukspolitiken. I olika sammanhang har man ifrågasatt det riktiga i att vi från svensk sida tar areal ur livsmedelsproduktion samtidigt som en stor del av mänskligheten svälter. Vi kan dock konstatera att samtidigt som vi i dag använder mindre än hälften av de totala resurser som finns för livsmedelsproduktionen i världen så har konsumtionen per capita, trots en stor befolkningstillväxt, ökat under senare decennium. Framför allt i utvecklingsländerna finns stora arealer tillgängliga, och jordbruket där behöver byggas upp. Jag tror mig kunna påstå att det i riksdagen finns en enighet i bedömningen att vi från Sveriges och övriga i-länders sida gör en bättre insats om vi med biståndsmedel hjälper till att bygga upp jordbruket och infrastrukturen i u-länder än om vi kontinuerligt skänker dem vårt livsmedelsöverskott. Omläggningen av jordbrukspolitiken kommer att innebära att vi tar i anspråk åkerareal som används till livsmedelsproduktion för att i stället främst producera energi i olika former. Om den globala livsmedelssituationen i framtiden försämras, finns det möjlighet att åter ta denna areal i bruk för livsmedelsproduktion. Så till en annan fråga. Medan LRF gått till skarpt angrepp på oss politiker för att vi inte ställer tillräckliga omställningsresurser till förfogande har vi av näringslivsföreträdare såsom Birgitta Swedenberg på Industrins Utredningsinstitut och Grossistförbundets VD Sture Lindmark kritiserats för att vi inte ensidigt avvecklar gränsskyddet. I ett kort perspektiv är det säkert ett riktigt antagande att priserna på vissa livsmedel skulle halveras om vi avvecklade gränsskyddet. Världsmarknadspriserna för dumpade varor är ungefär hälften av de svenska priserna. Men om vi ensidigt avvecklar gränsskyddet, avvecklar vi också vårt svenska jordbruk och därmed även en stor del av våra möjligheter att hålla landskapet öppet och landsbygden levande. De svenska lantbrukarnas produkter skulle inte kunna konkurrera med utländska dumpade livsmedel ens om lantbrukarna arbetade helt utan ersättning. Det är förvånande att utspel av denna art görs samtidigt som GATT-förhandlingar pågår, förhandlingar som har som mål att genom internationellt samarbete avveckla stöd och handelshinder på jordbruksområdet. Det är också förvånande att företrädare för näringslivet anser att en kategori små företagare, nämligen de svenska bönderna, som enda yrkeskår i Europa bör producera varor som utsätts för konkurrens från utländska dumpade livsmedel. Vi vet ju att näringslivet samtidigt bedriver en intensiv lobbyverksamhet som syftar till att svenskt näringsliv skall få konkurrera på samma villkor som de som utländska företag har — bl.a. genom svenskt EG medlemskap. LRF har under mer än ett år genom olika aktiviteter försökt sätta press på oss politiker och därigenom försökt påverka det beslut riksdagen skall fatta om den nya jordbrukspolitiken. Jag har förståelse för att LRF som fackligt organ engagerat sig i denna fråga, men det budskap som framförts om framtidsutsikterna har varit alltför negativt. När LRF påstår att den nya jordbrukspolitiken kommer att innebära att hälften av lantbrukarkåren kommer att försättas på obestånd, tror många att det verkligen kommer att bli så. LRF kommer så småningom att få problem med att förklara varför dessa förutsägelser om en förestående undergång inte blev verklighet. Genom avregleringen av jordbruksnäringen kommer vi, som Sven Eric Lorentzon berörde, att frigöra lantbrukarna som företagare och därmed också kreativiteten. Jag tror inte att vi till närmelsevis kan förutse den utveckling som följer av detta. Förändringen innebär att vi anpassar oss till och skaffar oss värdefulla erfarenheter inför den situation som vi får framåt sekelskiftet, då stöd och handelshinder avvecklats och då det svenska jordbruket skall delta i en internationell konkurrens på lika villkor. Fru talman! Vi har som politiker ansvar för att omställningen kommer att bli socialt acceptabel, och vi menar att de åtgärder som vi i de olika partierna enats om också skall utgöra en grund för detta. Men vi har tillsammans även ett vidare ansvar, nämligen att återställa optimismen och framtidstron för alla inom det svenska jordbruket. Den uppgiften vilar tungt på inte minst LRF.

Fru talman! Det är uppenbart att jordbruksutskottet har lyckats med konststycket att formulera en jordbrukspolitik som i stort sett alla är missnöjda med. Vi har den senaste tiden fått motta missnöjesreaktioner från företrädare för bönderna, företrädare för miljörörelsen och från ett antal personer som själva påtagit sig rollen som konsumentföreträdare. Vi skulle naturligtvis kunna förhålla oss till denna situation med viss ironi och säga att när vi nu har hamnat på en ståndpunkt som tydligen ligger mitt emellan alla dessa gruppers önskemål, så är denna ståndpunkt trots allt kan ske inte så tokig. Men, fru talman, jag tycker att frågan är alldeles för allvarlig för att avfärdas så enkelt. Att komma fram till detta beslut har nämligen inneburit en lång och mycket mödosam process, och vi i jordbruksutskottet har våndats — det är nog något som jag kan säga gäller inte bara för mig själv. Ändå får vi dåligt betyg efter ett så långt och omsorgsfullt arbete. För mig som är företrädare för ett av de fem partier som står bakom denna uppgörelse känns det viktigt att försöka förstå och analysera kritiken. Jag skall därför inledningsvis ta mig friheten att recensera recensenterna, så att säga. Till att börja med tror jag att man kan säga att bonderörelsen i den här frågan agerar som en facklig företrädare och förhåller sig till samhället som om samhället vore en arbetsgivare, vilket ju är något oegentligt. En facklig rörelses uppgift är ju att i varje förhandling försöka få ut mesta möjliga av situationen och då också ha som utgångspunkt att vara så missnöjd som möjligt. Men en facklig rörelses uppgift är också att, när beslut väl är fattat, gilla läget, som man säger, och försöka göra det bästa möjliga av situationen. Jag tror att bonderörelsens problem i den här situationen är att den så hårt och så länge drivit sin uppgift som facklig rörelse att den faktiskt inte riktigt klarar ambitionen att göra något konstruktivt av situationen, alltså att lämna det stadium då man är kritisk och i stället göra något konstruktivt. Dessutom är bonderörelsen faktiskt inte en facklig rörelse i förhållande till en arbetsgivare. Bonderörelsen är ju en av de viktigaste aktörerna och därmed också en av de parter som bär störst ansvar för jordbrukets situation i dag. Jag tror att den mycket starka kritik som bonderörelsen givit är förödande inte bara för jordbrukspolitiken utan också för näringen i stort. I en situation då vi framför allt behöver framtidstro och hopp inom jordbruket är det nämligen mycket beklagligt att företrädare för denna näring tydligen helst av allt framträder som en utrotningshotad art iklädd keps. Det är inte särskilt troligt att unga män och kvinnor väljer att satsa sitt yrkesliv i en sådan näring. Därför vill jag gärna framhålla att det är av största vikt att vi nu, när vi skall fatta beslut, går vidare med den konstruktiva ambitionen att göra det bästa möjliga för det svenska jordbruket. Miljörörelsen gör samma misstag, tycker jag. Den ser som sin uppgift att stå vid sidan av och kritisera i stället för att se de möjligheter som den nya jordbrukspolitiken faktiskt innebär med den helt nya situation som t.ex. ersättningen för landskapsvård för med sig. I stället för att framföra konstruktiva förslag och idéer kring hur denna ersättning skulle kunna utvecklas och användas vill miljörörelsen ställa sig vid sidan av och säga att det satsas för litet pengar, att det behövs mer pengar och att beslutet kommer att bli förödande för miljön. Vi i vänsterpartiet delar uppfattningen att anslagen till den landskapsvårdande ersättningen borde ha varit högre, men vi anser inte att detta beslut är det slutgiltiga beslutet — vi uppfattar detta beslut som början på ett helt nytt sätt att hantera miljöoch landskapsfrågorna i jordbrukspolitiken. Vi vill därför gärna framhålla de kontruktiva möjligheter som denna nya politik innebär i de avseendena. De självpåtagna konsumentföreträdarna har hittills i hög grad utgjorts av ett antal liberala marknadsekonomer som med förfärande nonchalans hanterar det faktum att verkligheten är något annorlunda och mycket mer komplicerat än de ekonomiska teorierna. Inte sällan handskas de också nonchalant med sanningen. Prisregleringens nackdelar exemplifieras t.ex. med de höga konsumentpriserna på trädgårdsprodukter, trots att var och en som intresserar sig det allra minsta för jordbrukspolitik vet att just trädgårdsprodukterna inte ingår i prisregleringssystemet. Dessa självpåtagna konsumentföreträdare riktar också anklagelser mot jordbruksutskottets ledamöter för att vara ensidiga företrädare för livsmedelsproducenterna. Jag känner mig personligen förolämpad av den anledningen att jag, innan jag hamnade i riksdagen, var hemma med mina sex barn och lade ner en ganska stor del av min tid på att hushålla med en metallarbetarlön och handla livsmedel. Och jag betraktar mig faktiskt som konsumentföreträdare i jordbruksutskottet. Jag har visserligen ansträngt mig för att sätta mig in i den verklighet som Sveriges bönder verkar och lever i. Jag trodde i min enfald att det var detta som var uppgiften. Men när jag ser hur dessa ekonomer hanterar verkligheten och hur de ser på sin uppgift förstår jag att de inte anser det vara någon nödvändig förutsättning att man försöker förstå och sätta sig in i verkligheten för att man skall kunna uttrycka sig och ha åsikter om det mesta. Sammanfattningsvis vill jag säga att många kritiker har valt den enklaste vägen, nämligen att stå vid sidan av och kritisera. Det är inte något som bara gäller jordbrukspolitiken. Det är faktiskt en allmän tendens i vårt samhälle och som är mycket hotfull. I sin förlängning leder den till passivitet och hopplöshet och till att människor inte utnyttjar de möjligheter som den politiska demokratin egentligen ger oss alla, nämligen att vara med att konstruktivt försöka utveckla verkligheten. Man kan också ställa frågan om det i detta läge hade varit möjligt att utforma ett jordbrukspolitiskt beslut som alla hade varit nöjda med, eller om det hade varit möjligt att komma fram till ett beslut som hade gynnat någon av de starka intressen som är företrädda här. Mitt svar är nej. Det här jordbrukspolitiska beslutet måste med nödvändighet vara en kompromiss mellan många olika intressen. Därför får vi nog leva med att alla blir missnöjda. Och vi får utgå från att det faktiskt också betyder att alla blev nöjda i någon omfattning. Beslutet är enligt min mening en bra grund att arbeta vidare med. Andra debattörer har mer i detalj redogjort för beslutet och de förändringar som har skett under den tid som utskottet har arbetat med propositionen. Jag skall därför inte i detalj gå in på dessa frågor. Jag skall i stället ta upp några viktiga områden. Vi hade från vänsterpartiets sida velat ha en helt annan inriktning på den här omställningsperioden. Vi känner en oro för jordbruket, särskilt i skogsoch mellanbygder. Vi hade, som jag tidigare nämnde, velat ha en högre landskapsvårdande ersättning och en satsning på ett ekologiskt lantbruk, det som vi kallar alternativ odling. Men vi har valt att biträda denna kompromiss, och vi har valt att till dessa frågor förhålla oss på ett sådant sätt att vi kommer att gå vidare och ta upp dem i det fortsatta arbetet. Jag vill särskilt framhålla något som vi tycker är mycket positivt, nämligen det arbete som har gjorts när det gäller biobränslen. Jordbruksutskottet markerar tydligt i sitt betänkande biobränslenas betydelse. Och självfallet måste detta betänkande få effekter för det kommande energipolitiska beslutet. Vi har från vänsterpartiets sida länge hävdat att vi nu har en unik möjlighet att avveckla kärnkraften och bevara jordbruket. Om vi i Sverige inte tar den chansen kan vi riskera att hamna i det motsatta läget, dvs. att vi avvecklar jordbruket men bevarar kärnkraften. Vi från vänsterpartiet menar att detta förslag som jordbruksutskottet nu har lagt fram i sitt betänkande är ett steg i rätt riktning. Men jag vill också framhålla att det mycket snart måste konkretiseras. Och vi deltar gärna i dessa diskussioner. Vi har sedan i april väntat på de diskussioner som har utlovats mellan riksdagens partier om den energipolitiska framtiden. Men, såvitt jag vet, har dessa tyvärr ännu inte förverkligats. Ett annat område som jag tycker att det är viktigt att ta upp är konsumentpolitiken. Jag sade tidigare att det fanns självpåtagna konsumentföreträdare, och tyvärr har konsumenterna själva lyst med sin frånvaro i denna debatt. Det beror på att vi inte har någon konsumentrörelse värd namnet i vårt land. I ett betänkande om livsmedelspolitiken borde naturligtvis de konsumentpolitiska aspekterna ha lyfts fram. Det kan nästan tyckas som en ironi att det i ett beslut som handlar om ekonomiska belopp i storleksordningen 13,6 miljarder kronor avsätts 2 milj.kr. för att stimulera olika insatser när det gäller konsumentrörelser, nämligen genom bifall till en motion från vänsterpartiet. Men jag tror att man skall se detta som ett mycket viktigt symbolbeslut. Oavsett hur mycket pengar som riksdagen hade valt att satsa på åtgärder för att stimulera en konsumentrörelse så är en aktiv konsumentrörelse ingenting som kan kommenderas fram genom ett beslut i denna församling. Det är någonting som måste växa fram utanför riksdagen, ute i samhället. Men genom detta beslut om de 2 miljonerna markerar riksdagen ändå att man anser att konsumenternas egna aktiva arbete i denna process är av oerhört stor betydelse. Vi från vänsterpartiet skall i alla fall göra vad vi kan utanför denna församling, utanför parlamentet, för att försöka bidra till att en sådan konsumentrörelse värd namnet växer fram. Jag vill i detta sammanhang också säga att jag tycker att det konsumentintresse som regeringen så gärna markerar skorrar litet falskt när regeringen samtidigt inte alls är intresserad av att ta bort momsen på mat. Argumentet är ofta att om man nu tog bort momsen på mat skulle de ekonomiska effekterna ätas upp. Livsmedelskedjorna skulle ta ut dessa pengar i prisökningar, och de skulle ändå inte komma konsumenterna till godo. Men precis samma argument kan man i så fall använda mot avregleringen över huvud taget, nämligen att de tänkta konsumenteffekterna inte kommer konsumenterna till godo utan kommer att försvinna på vägen, särskilt som inte åtgärderna när det gäller de senare leden i livsmedelsproduktionen är särskilt framlyfta i förslaget till ny jordbrukspolitik. Vi anser att det måste ske en mycket kraftigare prisövervakning från samhällets sida. Naturligtvis vore det bra om momsen på mat togs bort och att detta kopplades till en aktiv konsumentrörelse som skulle se till att dessa pengar inte skulle ätas upp av livsmedelskedjorna. Detta är ett oerhört angeläget konsumentkrav. Det kan inte hjälpas att jag grips av misstanken att regeringens omtanke om konsumenternas ekonomi inte är så stor som den är om statens ekonomi. Regeringen ägnar sig hellre åt att inge människor falska förhoppningar genom att säga att den nya jordbrukspolitiken med något slags automatik skulle leda till en sänkning av matpriserna. Det tror jag är ett mycket stort misstag. På sikt kan denna jordbrukspolitik leda till en dämpning av prishöjningarna. Men dessutom, vilket är viktigare, kan den nya jordbrukspolitiken leda till att signalerna på ett tydligare sätt går från konsumenterna till producenterna. I den hittillsvarande jordbrukspolitiken har producenterna framför allt förhållit sig till prisregleringssystemets signaler och inte till konsumenternas. Konsumentfrågorna handlar inte enbart om priser på mat. Konsumentfrågorna handlar också om kvalitet. Kvalitetsfrågorna är också mycket viktiga i den internationella diskussionen. Vi har från vänsterpartiets sida länge tagit upp och hävdat att Sveriges krav på importerade livsmedel måste vara lika stora som på de inhemskt producerade livsmedlen. Tyvärr går det inte att få en majoritet i utskottet att ställa sig bakom en sådan, egentligen självklar, politik. Vi menar att det i det internationella perspektivet borde vara de svenska företrädarnas uppgift att föra fram miljökrav, etiska krav och andra kvalitetskrav och att se till att de på ett helt annat sätt lyfts fram i den internationella diskussionen om handel med jordbruksprodukter mellan olika länder. Nyligen har det varit en sammankomst i OECD då dessa frågor diskuterades. Från Sveriges sida närvarade såväl jordbruksministern som utrikeshandelsministern. Av de rapporter som man har kunnat få fram om detta möte framgår det inte om de svenska företrädaren med ett enda ord har berört dessa viktiga aspekter. Jag vill gärna fråga jordbruksministern, som senare skall delta i debatten, varför Sverige är så passivt när det gäller att lyfta fram dessa för konsumenterna så avgörande frågor. Det tycks som om den internationella diskussionen när det gäller livsmedelsprodukterna präglas av en övertro på marknadsmekanismen. Diskussionen handlar i stort sett uteslutande om behovet av att öka handeln och att få bort handelssnedvridande effekter samt att stimulera konkurrensen. Naturligtvis är den diskussionen begriplig. Särskilt i skenet av vad som händer i Östeuropa är det lätt att förstå att det nu finns en allmän hyllning till marknadsmekanismerna som det allena saliggörande. Jag tycker ändå att det i det läget känns angeläget att framhålla att det inte är så att vi har två ekonomiska modeller, en som handlar om planekonomi och som är dålig, en som handlar om marknadsekonomi och som är bra. Sanningen är den att det finns två ekonomiska modeller, varav ingen fungerar i verkligheten. Vi har tidigare uttryckt det så här, och jag tycker att det är ganska träffande beskrivning: Vad vi har haft när det gäller jordbrukspolitiken är en kapitalistisk planhushållning, men vad vi behöver är en socialistisk marknadsekonomi. Det är uppenbart att alla aspekter på jordbrukets påverkan på miljön, beredskapsfrågor och regionala politiska synpunkter inte kan tillgodoses av den kapitalistiska marknadsekonomin. Det förutsätter ett starkt engagemang från samhällets sida om vi skall kunna lyckas med de föresatser som det råder en stor enighet om, att vi skall ha ett jordbruk i hela landet, att vi skall få bort den negativa miljöpåverkan, att vi skall ha en god beredskap inte bara inför militära hot utan även inför andra krissituationer. Jag tycker därför att det är en mycket spännande situation som vi befinner oss i när det gäller att försöka utforma en politik som förenar det goda hos marknadsekonomin med det goda hos ett starkt samhällsengagemang. Man måste dock fråga sig: Är de åtgärder tillräckliga som föreslås i den nya jordbrukspolitiken? Jag har tidigare sagt att vi tycker att det skulle ha behövts en större ekonomisk tyngd på den landskapsvårdande ersättningen. Den skulle också ha behövt vara mer generell och riktats sig till vallodling och djurhållning på ett tydligare sätt. Vi är starkt oroade för vad som kan hända med jordbruket i skogsoch mellanbygder utanför stödområdet men också inom stödområdet. Vi tycker därför att är oerhört viktigt att den nya jordbrukspolitiken följs upp på ett systematiskt sätt från riksdagens sida. Vi tycker att det är beklagligt att det inte finns en majoritet i jordbruksutskottet och förmodligen inte heller i riksdagen för en sådan systematisk uppföljning på olika nivåer. Vi tror inte att man skall betrakta det jordbrukspolitiska beslutet som avslutningen på en lång process, som började med 30-talets kohandel. Vi tror att man måste se det som en inledning till en helt ny process, som kräver ett starkt engagemang. Vi tycker från vänsterpartiets sida att denna uppföljning är viktig. Eftersom vi tyvärr inte får gehör i riksdagen för en sådan insats skulle jag ändå vilja inbjuda alla dem som vill vara med och se till att vi värnar om det svenska jordbruket i framtiden att bilda en fristående grupp, som ser det som sin uppgift att värdera vad som händer ur konsumentaspekt, ur jordbruksaspekt och ur miljöaspekt. Vi bör se till att vi i den gruppen får representanter för det konventionella jordbruket, den alternativa odlingen, konsumenterna och miljörörelsen. Om osäkerheten i den nya jordbrukspolitiken är så stor, varför skall vi då över huvud taget ge oss in i en svår process där vi inte kan förutse resultaten? Jo, vi måste det. Trots all oenighet finns det en sak som alla parter är rörande eniga om, nämligen att den jordbrukspolitik som vi nu har inte alls fungerar. Den leder till höga priser för konsumenter och låga inkomster för jordbrukare. Den har gett oss negativa miljöeffekter, och den har trots upprepade beslut i denna församling inte inneburit att vi har kunnat bevara jordbruket i hela landet på det sätt som vi hade velat. Dessutom står vi inför en ny tid. Det industrisamhälle som vi lever i befinner sig i kris, det vet vi. Alltför mycket av vår produktion och konsumtion baserar sig på slöseri med jordens resurser. Vi föröder de ändliga resurserna och skapar miljöproblem i alla led och slutligen också när vi hanterar resterna som avfall. Om mänskligheten och jorden skall ha en framtid måste vi, inte återvända, men på nytt skapa ett samhälle som baseras på de areella näringarna, ett biosamhälle där jordbruk och skogsbruk inte bara producerar våra livsmedel utan också i väldigt hög grad råvaror som vi behöver för energiproduktion och också i mycket högre grad än i dag råvaror som vi behöver för industriproduktion. Det finns många varor, bl.a. plaster, som kan produceras med jordbruket som bas i stället för med mineraloljor som bas. Den jordbrukspolitik som vi har haft svarar på inget sätt mot de nya behov som vi står inför. Därför är det helt nödvändigt att vi utformar en ny jordbrukspolitik som inbegriper jordbruket i den mycket vidare mening som jag har försökt antyda här. Egentligen är det oerhörda möjligheter som ligger framför oss. Det är en gemensam uppgift för oss alla, politiska partier, företrädare för näringen och alla andra, att se till att gjuta framtidstro och hopp i en näring som så länge har varit satt på undantag. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att vi från vänsterpartiets sida inte valde den enkla vägen att stå vid sidan av det jordbrukspolitiska beslutet och kritisera, trots att vi på många punkter inte fick gehör för våra synpunkter. Vi valde att biträda den kompromiss som den nya jordbrukspolitiken utgör därför att vi tyckte att vi fick gehör på väsentliga punkter. Vi vill genom att sluta upp kring beslutet markera att vi känner ett stort ansvar för det svenska jordbruket i framtiden, att vi efter bästa förmåga vill fortsätta att på ett konstruktivt sätt bidra till den ytterligare utveckling av jordbruket och jordbrukspolitiken som är nödvändig. Jag vill, fru talman, yrka bifall till reservationerna 3 och 6 och till vänsterpartiets reservationer.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 Det är faktiskt vi människor som själva har åstadkommit dem. Det är naturligtvis ett dåligt betyg åt oss, men det betyder också att det faktiskt är vi själva som kan ändra situationen. Vi skall strax ta det första steget på den förändringens väg som inte bara skall föra oss till en bättre livsmedelsproduktion utan också till det nya ekologiskt anpassade biosamhället. Säkert lurar många fallgropar på den vägen, men efter denna långa tid av svåra diskussioner och vånda känns det trots allt bra att vi nu äntligen är på väg.